Fru talman! Första gången vi i Sverige avsatte medel i statsbudgeten i ett särskilt anslag för brottsoffer var 1948. Sedan dess har vid olika tillfällen förändringar och förbättringar skett, och i dag tar vi ytterligare ett steg framåt. Det är föranlett av en departementspromemoria från Justitiedepartementet som har remissbehandlats. De förslag som vi i dag skall ta ställning till grundar sig på promemorian och på remissbehandlingen. Enligt brottsskadelagen har den som utsatts för brott möjlighet att under vissa förutsättningar få ersättning från staten. Brottsskadeersättningen utgör ett kompletterande skydd och ges först när det bedöms omöjligt att erhålla ersättning från försäkringar eller skadestånd från den skadevållande. Det är Brottsoffermyndigheten som fattar besluten. Myndighetens beslut kan inte överklagas, men den sökande kan väl begära omprövning av ärendet. Den möjligheten utnyttjades under 1998 i 163 ärenden av de 5 083 ärenden som avgjordes. Endast 14 av dessa resulterade i att myndigheten ändrade sitt beslut. I propositionen föreslås en utvidgning av möjligheterna till jämkning av brottsskadeersättning där den skadelidande genom sitt uppträdande i samband med brottet eller på annat, liknande sätt uppsåtligen eller av oaktsamhet ökat skaderisken. Brottsoffermyndigheten och dess företrädare Brottsskadenämnden har tillämpat jämkning i mycket begränsad omfattning. Regeringen anser, vilket utskottets majoritet instämmer i, att de kriminalpolitiska aspekterna har kommit alltför mycket i bakgrunden och föreslår att kravet tas bort på att det skall finnas särskilda skäl till att brottsskadeersättning skall kunna jämkas och att det ersätts med en skälighetsbedömning. Det är självklart, Ragnwi Marcelind, att dessa jämkningsmöjligheter inte får användas på ett sådant sätt att resultatet från social eller humanitär synpunkt blir oacceptabelt. Men jag vågar så gott som till hundra procent garantera att Brottsoffermyndigheten klarar den bedömningen. Kd yrkar avslag på jämkningsförslaget med hänvisning till att bl.a. ROKS är kritisk i sitt remissyttrande därför att detta skulle kunna drabba kvinnor hårt. I propositionen och utskottsbetänkandet anförs att det aldrig skall vara möjligt enligt allmän skälighetsbedömning att jämka ersättningen vid sexualbrott. Inte heller när män utsätter kvinnor för allvarliga våldsbrott skall det kunna anses skäligt att jämka ersättningen. Utskottet föreslår alltså avslag på reservation 1. I brottsskadelagen införs också en regel om att sökande som vill ha sitt ärende omprövat skall kunna få det vid muntlig förhandling med Brottsoffermyndighetens nämnd, om det inte är uppenbart obehövligt att en sådan förhandling hålls. Det är också en nyhet i det här förslaget. gäller verksamhetsmålet att minst 70 % av inkomna ärenden skall kunna handläggas inom tre månader. Ärendeökningen år 1998 för Brottsoffermyndigheten var enligt årsberättelsen 8 %, och ärendebalansen ökade något. Det förklaras också med att man bytt tio handläggare, eftersom dessa är mycket attraktiva på arbetsmarknaden. Det är försäkringsbolag som till största delen tar hand om dem, då de betalar bättre löner. Jag talade för en stund sedan med Brottsoffermyndigheten för att höra hur dagsläget är, och jag fick veta att de under första kvartalet haft en ökning av ärenden med 25 %. Detta förklarades av chefen för Brottsoffermyndigheten med att tingsrätterna nu lämnar ut ett informationsblad om hur man ansöker om brottsskadeersättning. Det innebär också att många människor i vårt land har haft rätt till ersättning men inte har vetat hur de skall ansöka. Man är från myndighetens sida glad över ökningen, därför att det innebär att man kan se till att de människor som är berättigade till ersättning får det. Det är också bra att man kommer till rätta med problemet. Men myndighetens kapacitet ställs självklart på prov. Man sade att man dock hade ökat genomströmningen av ärenden och att man inte var så bekymrad för det. Utskottets majoritet utgår från att regeringen noga följer hur de föreslagna ändringarna påverkar myndighetens arbetssituation, och med de återrapporteringskrav som regeringen har bör det ge en god möjlighet till utvärdering. Enligt brottsskadelagen skall en ansökan om brottsskadeersättning göras inom två år från det att brottet begicks. Vid särskilda skäl har dock myndigheten kunnat pröva en ansökan även om den har kommit in för sent. Tioårspreskriptionen har utgjort en yttersta gräns. Förslaget som vi i dag antar innebär att den tid inom vilken brottsskadeersättning skall sökas förlängs. Denna konstruktion innebär också att barn som utsatts för sexuella övergrepp ges möjlighet att ansöka om ersättning även om så sker först när barnen har blivit äldre. Barnens situation, som Ragnwi Marcelind här givit uttryck för, förstärks alltså väsentligt i detta avseende. När det gäller brottsskador som uppkommit i arbetet för regeringen i propositionen ett resonemang om att den ersättningen nog borde ligga inom de olika försäkringssystemen och inte i brottsskadelagen. Men man landar i att brottsskador som har uppkommit i arbetet tills vidare inte bör undantas från brottsskadelagens tillämpningsområde. Man bör i stället följa utvecklingen med privata och kollektiva försäkringar. Utskottet instämmer i detta. I reservation nr 4, som Anita Sidén har talat om, begär moderater och folkpartister att regeringen skyndsamt skall återkomma med förslag till förbättrade möjligheter att få ersättning för ren förmögenhetsskada på grund av brott. Ersättning enligt brottskadelagen kan utgå i två fall, dels om det är fråga om s.k. rymlingsskada, dels om det är fråga om särskilt ömmande fall. Jag håller med Anita Sidén om att det är en otroligt traumatisk upplevelse för den person som utsätts för t.ex. inbrott och kommer hem och finner sin lägenhet eller villa tömd. Men utskottet har behandlat den här frågan vid olika tillfällen och inte ansett att man kan gå så långt i åtagande. Det skulle kunna bli mycket dyrt. Frågan är om det är det mest angelägna att satsa resurser på. Fru talman! Med det anförda yrkar jag till sist bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Märta Johansson talar om de förbättringar som har gjorts sedan brottsskadelagen kom till 1948. I vår motion hävdar vi att jämkningsregeln kan bli ett riskmoment för utsatta kvinnor. Jag vill fråga Märta Johansson om hon delar min uppfattning. Vid mål om sexuella övergrepp har kvinnor fördömts på grund av att de har varit speciellt klädda osv. För något tag sedan var det s.k. jeansmålet aktuellt - det hände inte här i Sverige - och fick väldigt stor plats i medierna. I betänkandet står det: Det aldrig lär kunna anses skäligt att jämkning sker vid sexualbrott. Där tycker vi att utskottet hade kunnat vara mycket mer konkret och tydligt i sin skrivning. Detsamma gäller när det står: Det lär knappast heller kunna anses skäligt att jämka ersättningen i ett sådant fall. När det gäller ärendebalansen nämnde Märta Johansson regleringsbrevet till Brottsoffermyndigheten. Vi vet ju att målet har angetts till minst 70 % av brottsskadeärendena med bibehållen kvalitet. Detta skall handläggas inom tre månader. 1997 hade ärendebalansen visserligen minskat, men man klarade ändå inte den ekonomiska delen. Myndigheten bedömde det som att det skulle bli en ökning med 5 %. Märta Johansson berättade här att antalet ärenden har ökat med minst 25 % under det första kvartalet. Redan med en ökning med 5 % sade myndigheten att man inte skulle klara av den ekonomiska delen.
Fru talman! Jag har fullt förtroende, Ragnwi Marcelind, för Brottsoffermyndighetens handläggare när det gäller att bedöma om det kan vara skäligt med jämkning, och jag har fullt förtroende för deras förmåga att inte jämka vid sexualbrott och våld mot kvinnor. Det är klart att ärendebalansen är bekymmersam. En verksamhetsökning med 25 % blir bekymmersam. Men chefen för Brottsoffermyndigheten var ändå försiktigt positiv. Han sade att man har ökat ärendegenomströmningen och att man klarade det bra. Men det är klart att detta måste hållas under mycket noggrann uppsikt. Med de återrapporteringskrav som finns till regeringen förutsätter vi i utskottets majoritet att regeringen kommer att se till att Brottsoffermyndigheten får den resursförstärkning som kan komma att behövas.
Fru talman! Tack, Märta Johansson, för det förtydligandet. Jag vet sedan tidigare att Märta Johansson har ett mycket starkt förtroende för Brottsoffermyndighetens arbete. Här delar jag Märta Johanssons uppfattning. Det är oerhört viktigt att vi som politiker och lagstiftare är väldigt tydliga i de skrivningar som Brottsoffermyndigheten skall fatta beslut utifrån. Vi anser att regeringen inte har varit tillräckligt tydlig i sin skrivning. Med tanke på de erfarenheter som vi har kan detta på sikt drabba kvinnor och barn som utsatts för sexuella övergrepp. Gång på gång skriver vi i våra betänkanden att vi utgår ifrån att regeringen skall det ena eller det andra. Nu utgår vi ifrån i det här betänkandet att regeringen skall följa upp ärendebalansen och situationen för Utifrån de samtal som vi har haft med bl.a. åklagarmyndigheter kan vi konstatera att ärendena ökar. Det kommer in fler anmälningar. Det behövs mer resurser. Vi kan inte säga att vi har ett fullt förtroende för Brottsoffermyndighetens arbete, som Märta Johansson sade, om myndigheten inte får resurser för att kunna leva upp till den kompetens och skicklighet som man där besitter. Det saknas alltså resurser, och därför säger vi i motionen att vi önskar att arbetet efter omorganisationen skall följas upp. Vi utgår ifrån att regeringen skall göra detta. Det är ett krav.
Fru talman! Det kommer att följas upp. I och med de återrapporteringskrav som myndigheten har blir det en uppföljning, Ragnwi Marcelind.
Fru talman! Vi moderater vill förbättra möjligheterna för den som har utsatts för ekonomiskt brott och inte kan få ersättning någon annanstans ifrån. Vi vill garantera det enskilda brottsoffrets rätt till och behov av trygghet och stöd, men också rätt till ersättning. I betänkandet under rubriken Ersättning för ren förmögenhetsskada står det: Utskottet anser i likhet med motionärerna att det är angeläget att brottsoffer kan få ersättning för sina skador, men att det skulle vara statens finanser som avgjorde att vi inte nu har möjlighet att satsa på det. Lovar socialdemokraterna att ställa upp på vår reservation när ekonomin har vänt och då förbättra möjligheterna för den som drabbas av ekonomisk brottslighet så att han eller hon kan få hjälp?
Fru talman! Ja, Anita Sidén, om jag vågade lova det, men det vågar jag inte. Det är alltid en fråga om prioriteringsresonemang. Jag vet att det finns fall där människor har råkat väldigt illa ut.
Fru talman! I första hand är det viktigt att man stöder brottsoffret. Det är inte fråga om någon obegränsad ersättning. I propositionen står det vad som gäller för ersättning i dag. Men det är en grupp av människor som är brottsoffer, oavsett vad de har drabbats av.
Fru talman! Ja, det kan vara fråga om besvärliga situationer, men jag vågar inte stå här i dag och utlova att vi klarar detta.

Fru talman! Jag vill med anledning av utskottets behandling av en centermotion, L204, börja med att yrka bifall till reservation nr 1 i betänkandet. Motionerna rör en ökad demokratisering inom aktiebolagslagen. Vi har bl.a. föreslagit att insynen bör öka för de små enskilda aktieägarna inom de börsnoterade företagen. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta. Jag skall inte orda mer om detta, utan jag vill yrka bifall till reservation 1. Under övriga moment där det inte finns någon reservation instämmer jag i utskottets hemställan.

Fru talman! Låt mig först yrka bifall till lagutskottets hemställan i betänkande nr 16 i dess helhet och avslag på samtliga reservationer. I betänkandet tar vi ställning till fem motioner som har väckts under den allmänna motionstiden. Först kan vi konstatera att den associationsrättsliga lagstiftningen har förnyats och förändrats under den senaste tioårsperioden. 1990 tillsattes en aktiebolagskommitté med uppdrag att göra en översyn av lagen. Uppdraget omfattade två delar. Den första delen var att lägga fram förslag till ändringar med anledning av den europeiska integrationen och Sveriges närmande till EU. Den andra delen av kommitténs arbete avsåg att överväga frågor kring aktiebolagets kapital, finansiella instrument, organisation och aktieägarnas minoritetsskydd. Aktiebolagskommitténs slutbetänkande skall avges under detta år. Slutmålet är alltså en helt ny aktiebolagslag. Även på det redovisningsrättsliga området har det skett omfattande lagändringar under de senare åren. Den nya lagstiftningen, som i huvudsak baseras på I Regeringskansliet bereds för närvarande frågor om normbildning på redovisningsområdet, sanktioner, löpande bokföring och personalekonomisk redovisning. Detta arbete berör grundläggande principfrågor om ansvaret för utvecklande av normer för företagens redovisning men även en anpassning av bokföringsreglerna till utvecklingen på IT-området. Vad gäller frågan om redovisning och bokföring av det s.k. humankapitalet har Redovisningskommitténs slutbetänkande Översyn av redovisningslagstiftning remissbehandlats och bereds för närvarande i Regeringskansliet. Frågan kommer att övervägas i den proposition till ny bokföringslag som kommer nu i maj 1999. Fru talman! Man kan med andra ord konstatera att det är mycket arbete som är nedlagt på dessa områden, och likaledes sker i dag kring dessa väsentliga frågor. Mycket har förändrats och förbättrats, och mer är på gång. Sedan vill jag säga några ord om Vivianne Gerdins motion och reservationen om beredning av styrelseval. Näringslivets börskommitté har utfärdat en rekommendation redan 1994. Sedan 1995 ingår den som en bilaga till inregistreringskontraktet vid Stockholms fondbörs. Det innebär att den är tvingande för de aktiebolag som är registrerade på börsen. Jag kan också anföra att den största skillnaden mellan en förening, om vi skall tala om demokrati, och ett aktiebolag är att ett aktiebolag är en kapitalassociation där rösträtten är knuten till kapitalinsatsen. Har man en valberedning som inte tar hänsyn till ägar och inflytandeförhållanden, kan man faktiskt ifrågasätta dess värde. Vi bör även tänka på att aktier byter ägare, som bekant. Om en bolagsstämma tvingas att utse en valberedning är det inte alls säkert att den representerar de aktuella ägarförhållandena vid nästkommande bolagsstämma. Om efterlevnaden av näringslivets börskommittés rekommendation är god, finns det ingen anledning att tillgripa lagstiftning på detta område.

Fru talman! Riksdagsledamöter! Detta betänkande berör skadeståndsrättsliga frågor. Spektrat är brett. De sex motionerna berör olika, stora ämnen. Motionerna handlar ju om riksdagsledamöternas ambitioner att rätta felaktig lagstiftning. I detta betänkande tas bl.a. upp frågan om hundägares strikta ansvar inför t.ex. en inbrottstjuv som tar sig in i ett hus där en hund vaktar sin husses och mattes liv och egendom. Det finns också förslag om att ge staten rätt att driva regresstalan mot kraftföretagen enligt atomansvarighetslagen. Fru talman! Vi har ställt oss bakom sju av reservationerna i detta betänkande, bl.a. de moderata motionerna. Två motioner handlar om regresstalan i företagsamhet och i energiproduktion. I den tredje motionen begär motionärerna att regeringen skall lämna förslag till ändrade regler för skadeståndsersättning vid kränkning. För tids vinnande yrkar jag bifall endast till motion nr 7, alltså reservation nr 5. Jag skall kort beröra två av de moderata motionerna. Den ena, av Ulf Kristersson m.fl., gäller regressrätt vid utgiven lön. Vi tycker att det är rimligt att en arbetsgivare skall ha möjlighet att få tillbaka utbetalad sjuklön om den anställde på ett eller annat sätt har skadats av tredje man och därmed förorsakats denna sjukskrivning. Vi förutsätter att den kommande utredningens arbete bedrivs med inriktningen att regeringen snarast skall kunna förelägga riksdagen erforderliga förslag till ändringar i skadeståndslagen. Därför har vi nöjt oss med ett särskilt yttrande. Den andra motionen, underskriven av Carl Bildt m.fl., tar upp en fråga om förändring i atomansvarighetslagen. Frågan om ett utökat ansvar för anläggningshavare vid atomskador har varit ett återkommande spörsmål för riksdagen under flera år. Enligt vår uppfattning är det angeläget att förslag från regeringen rörande ansvaret för atomskador snarast kan läggas fram för riksdagen och att ärendet inte fördröjs ytterligare. Vi förutsätter att förslagen i motionens yrkande 18 behandlas i detta sammanhang och har därför inte funnit skäl att reservera oss till förmån för motionsyrkandet. Fru talman! Jag kommer nu att fördjupa mig lite i frågan om kränkningsersättning för brottsoffer - en motion av Gun Hellsvik m.fl. Det är helt orimligt att frågan om ersättning för kränkning av ett brottsoffer skall hänga på om gärningsmannen slår ihjäl sitt offer eller om offret överlever. Enligt skadeståndslagen har brottsoffer rätt till kränkningsersättning för det lidande som brottsoffret åsamkats under den tid som den brottsliga gärningen pågått. Kränkningsersättningen utgör brottslingens sonande av sitt brott gentemot brottsoffret och utgör i många fall en stor del av det totala skadestånd som brottsoffret erhåller. Kränkningsersättningen är emellertid, liksom ersättningen för sveda och värk, ett ideellt skadestånd. Ideella skadestånd utgår inte när en person har dött, eftersom det är tänkt som en personlig ekonomisk kompensation till brottsoffret för det lidande som han eller hon har åsamkats. Detta leder till det märkliga förhållandet att gärningsmannen är skadeståndsskyldig för kränkning om brottsoffret överlever, men slipper skadeståndsanspråk om han tar livet av sitt offer. Enligt Moderata samlingspartiets uppfattning är det inte rimligt att en gärningsman skall undkomma sitt skadeståndsansvar genom att förgrova brottet från misshandel till mord t.ex. Därför tycker vi att regeringen borde få i uppdrag att se över nuvarande regler med inriktning på att dödsboet i förekommande fall skall kunna överta kravet gentemot gärningsmannen. 1 kap. 3 § skadeståndslagen. Det gäller kränkning av den personliga integriteten genom brott mot någons personliga frihet, frid eller ära. Syftet med denna regel är att gottgöra den integritetskränkning som följer av det brott som avses med regeln. Bestämmelserna ger inte rätt till ersättning för lidande som tillfogats någon annan än den som utsatts för brottet. Den kommitté som arbetade med ideell skada ansåg inte att skadestånd för kränkning bör överföras till efterlevande till den som dödats genom en brottslig handling. Vad härefter gäller successionen i den avlidnes skadeståndsrätt anser kommittén att rätten till skadestånd för ideell skada vid personskada och för kränkning genom brott vid den skadelidandes död bör gå över till arvingarna om krav på sådan ersättning framställs dessförinnan. Detta är svårt för mig att förstå. Skulle jag t.ex. - o, hemska tanke! bli tillfångatagen, förnedrad, utsatt för våld eller ärekränkt kan jag endast utverka ett kännbart ekonomiskt krav på min plågoande om vederbörande låter mig leva så länge att jag hinner, orkar och är kapabel att ställa ett sådant krav. Det är hårresande. En klok och beräknande gangster slår naturligtvis ihjäl mig. Kanske skulle jag kunna köpa mig livet genom att lova att inte ställa skadeståndsanspråk - absurda tanke! Men om jag, mitt namn eller min familj tar skada till frihet, frid eller ära kan inte hänga på att jag, kanske innan jag ger upp andan, hinner ställa ett skadeståndsanspråk. Man kan också fråga sig vem kravet skall ställas till. Det är ju bra att veta om något händer mig eller någon annan här i Sverige. Är det till min baneman? Är det till polisen? Är det till domstolen med en välformulerad och juridiskt riktig skadeståndstalan? Jag förstår inte att majoriteten är så kallsinnig till detta rimliga krav. Hur tänker Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet? Det skulle vara intressant att höra. De säger sig värna om svaga människor. Jag kan inte tänka mig en svagare människa än den som genom grova brott blir kränkt till frihet, frid eller ära och dessutom dör. Det är inte fråga om en förmögenhetsmassa i arvssuccession. Det är fråga om ett avhållande och ett preventivt förhållningssätt som gör att man genom att bli ekonomiskt ansvarig för sina handlingar avstår från dessa. Om inte riksdagen stöder den moderata reservationen, och chansen är måste jag tillstå inte så stor, har jag och mina partikamrater kvar förhoppningen att Lagrådet i sin lagrådsremiss upptäcker detta absurda ställningstagande av Kommittén om ideell skada och föreslår en ändring i den riktning som jag nu har argumenterat för. Med det, fru talman, vill jag än en gång yrka bifall till reservation 5.

Fru talman! Det handlar om grundläggande mänskliga värderingar, om rättssäkerheten i en demokrati. Det handlar om att den enskilda människans intresse måste gå före ett strikt ekonomiskt tänkande. Det jag talar om är 24-timmarsregeln och de negativa konsekvenser den för med sig för den enskilde som blivit felaktigt frihetsberövad. I betänkandet instämmer utskottsmajoriteten i vår kritik av 24 timmarsregeln. Jag citerar: "Ett frihetsberövande, även om det är kortvarigt, kan givetvis för den enskilde upplevas som mycket ingripande och orsaka både lidande och ekonomisk skada." Fru talman! För mig känns det mycket märkligt att utskottets majoritet å ena sidan kan instämma i fråga om konsekvenserna för den enskilde men i samma andetag komma till motsatt slutsats. För mig och Vänsterpartiet har frågan om 24-timmarsregeln ett stort principiellt värde. För oss handlar det om att människan som individ är okränkbar och äger rätten till sin egen frihet. Den rätten slås fast i artikel 3 i I betänkandet får vi också ta del av motiveringen för riksdagens beslut förra våren, något som får mig att än en gång fundera över vad utskottsmajoriteten egentligen vill. Sämre exempel på icke önskvärda konsekvenser får man söka efter med ljus och lykta. De områden där polisens ingripanden alltför ofta lyst med sin frånvaro får här stå som de stötande resultaten om slopandet av 24-timmarsregeln skulle bli av. De exempel som tas upp är bl.a. polisingripanden i samband med mäns våld mot kvinnor i nära relationer och polisens insatser vid rasistiska demonstrationer. Vi minns ju, fru talman, demonstrationer där bl.a. högerextrema och nazistiska yttringar har framförts och där polisen inte har ingripit. Är det dessa exempel utskottsmajoriteten drar fram? Det verkar ju, fru talman, vara så att polisen redan under många år har tillämpat återhållsamhet vid ingripande i de nämnda fallen trots att 24-timmarsregeln inte slopats. Vidare skulle detta innebära en betydande belastning för de ersättningsprövande myndigheterna. Innebär egentligen den formuleringen att det finns ett stort antal personer som felaktigt frihetsberövats och att s, kd, och Centern tycker att det är helt okej att dessa människor inte får någon som helst upprättelse? Det är bl.a. här texten enligt min mening går stick i stäv med utskottets ställningstagande. Min tolkning kan inte bli någon annan än att utskottsmajoriteten tycker att det är helt i sin ordning att det begås rättsövergrepp mot vissa människor utan att de får rätten till ersättning för den kränkning de utsatts för. En annan fråga som har tagits upp är kostnaderna för slopandet av 24-timmarsregeln. Här kan jag inte göra annat än att upprepa vad jag sade i min inledning; att den enskilda människans intressen och värnandet av människans fri och rättigheter alltid måste gå före den strikta och låsta penningpolitiken. Fru talman! Jag vill erinra kammaren om att det ärende som vi nu behandlar har tagits upp förra våren. Det bygger delvis på det som redan har framgått i betänkandet från 1993 av Kommittén för översyn av det allmännas skadeståndsansvar. Denna kommitté, som bl.a. bestod av representanter för samtliga riksdagspartier, lämnade flera förslag som stärker den enskildes rätt till skadestånd gentemot samhället. I För ett år sedan var det Socialdemokraterna och Kristdemokraterna som hade enats i den här frågan. Nu har också Centern anslutit sig till Socialdemokraterna och Kristdemokraterna och bildat majoritet i utskottet.

Den föreslagna ändringen innebär ökade möjligheter till ersättning från staten för den som varit anhållen på felaktiga grunder kortare tid än 24 timmar." Vidare säger hon: "Vi delar uppfattningen att ersättning skall kunna utgå till den eller dem som felaktigt anhållits under kortare tid än 24 timmar." Vad är det som har fått Centerpartiet att ändra sig? Det är ju inte bara i utskottet som Centerpartiet har ändrat sig. Det var ju en enig kommitté med representanter från alla våra partier som faktiskt hade slagit fast att man inte ville ha kvar 24-timmarsregeln. I den socialdemokratiska reservationen lade man i stort sett också tyngdpunkten på de ökade kostnaderna. Jag vill ställa en fråga till Socialdemokraterna. Vad är det som har gjort att ni har svängt från den överenskommelse som man hade i kommittén? Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till reservation 2, och i övrigt yrkar jag bifall till hemställan i utskottets betänkande.
Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 6. För att människor skall känna trygghet i samhället är det viktigt att vi har en lagstiftning som kompenserar dem när de drabbas av person eller sakskada men också när de drabbas av ren förmögenhetsskada. Från januari 1999 har skadeståndslagen utökats. Det innebär att stat och kommun kan bli ersättningsskyldiga till den enskilde om fel eller försummelse uppdagas som medför förmögenhetsskada för individen. I en rättsstat är det viktigt att individens ställning gentemot myndigheterna inte undermineras. Utskottet har med anledning av en motion ställts inför frågan att ytterligare stärka individens ställning. Vi anser att kravet på särskilda skäl inte skall behöva åberopas. Majoriteten har en annan åsikt. Jag yrkar därför bifall till reservationen beträffande felaktig myndighetsinformation. Jag vill säga något angående ersättning vid frihetsberövanden. Angående skadeståndsansvar vid frihetsberövande - även detta har förändrats vid årsskiftet - anser vi i Centerpartiet att det är befogat att bibehålla 24-timmarsregeln. Det innebär i praktiken rätt till ersättning för den som på grund av misstanke om brott varit häktad under minst 24 timmar i sträck, under förutsättning att personen sedan frikänns eller att förundersökningen avslutas utan åtal. Vi anser att det inte finns skäl att utvidga ersättningsansvaret vid ett ingripande som innebär ett kortvarigt frihetsberövande, dvs. som varar mindre än 24 timmar. Det är mitt svar bl.a. till Tasso Stafilidis. Vi är övertygade om att det skulle kunna innebära negativa konsekvenser för de brottsutredande myndigheterna. Det skulle kunna bidra till en återhållsamhet inför befogade ingripanden, minska effektiviteten samt minska de ekonomiska resurserna för just brottsbekämpningen. Vi har också sett att det föreligger en risk för icke önskvärda konsekvenser om ersättning skall ges vid ingripanden som innebär ett kortvarigt friihetsberövande, exempelvis vid polisingripande i samband med mäns våld mot kvinnor i nära relationer och där kvinnorna inte står fast vid sina uppgifter på grund av påtryckningar från mannen. På denna punkt yrkar jag alltså bifall till hemställan i utskottets betänkande. Jag skulle också vilja tillägga att detta är en avvägningsfråga. För oss är det mycket viktigt att man inte naggar möjligheterna att minska brottsbekämpningen i kanten. Det är väldigt viktigt att det ges möjligheter att utreda brott. Därutöver finns det en motion från oss i Centern i vilken vi begär ett strikt ansvar i kombination med en obligatorisk ansvarsförsäkring. Den bör införas för den som introducerar gentekniskt modifierade organismer. Därmed skulle riskkostnaderna blir tydligare för bioteknikföretagen och deras kunder. Vi i Centerpartiet är i huvudsak positiva till en utveckling av biotekniken som kombineras med en ständig vaksamhet och tydliga gränser för vad som är tillåtet. Vi är medvetna om att det inom området genteknik finns möjligheter, men där finns också nya hot och risker som vi måste minimera. Från årsskiftet har regeringen möjligheter att föreskriva att produkter som släpps ut på marknaden skall märkas om de består av genetiskt modifierade organismer. Vi i Centerpartiet anser att det är viktigt att konsumenterna får vetskap om vad produkterna innehåller och hur de har producerats. Därför bör obligatorisk märkning införas för alla produkter som består av eller har tillverkats av genetiskt förändrade organismer. Vi hoppas därmed att regeringen tar vara på denna möjlighet och verkställer denna märkning av dessa produkter. Utskottet har avstyrkt vår motion med krav på en obligatorisk försäkring. Argumentet är att någon skada orsakad av gentekniskt modifierade organismer inte har rapporterats och att risken för skador skulle vara mycket liten. Men å andra sidan gör utskottet också den bedömningen att om någon allvarlig skada uppstår täcks det av de bestämmelser som finns inom dagens lagstiftning. I betänkandet framgår det ändå att det finns en tveksamhet hos regeringen om nuvarande lagstiftning är tillräcklig men att man inte nu är villig att förändra den. Introduktionen av främmande organismer är svår att överblicka, och området behöver därför särskilt uppmärksammas. Dagens regler ger en obalans i det att teknikens möjliga vinster tillfaller företagen, medan riskerna till största delen får bäras av samhället och skattebetalarna. Vi anser därför att det är befogat med en obligatorisk försäkring och att den bör införas för den som introducerar gentekniskt modifierade organismer. Därmed yrkar jag bifall till reservation 6.
Fru talman! Jag tyckte inte att Viviann Gerdin riktigt svarade på den fråga som jag ställde om vad det är som har föranlett att Centerpartiet har ändrat ståndpunkt sedan förra året. Men jag vill ändå återigen fråga om Viviann Gerdin tycker att det är helt i sin ordning om en person som har varit frihetsberövad på felaktiga grunder under 23 timmar inte får någon ersättning. Samtidigt vill jag också påpeka att ett frihetsberövande - man kanske t.o.m. blir anhållen framför sina arbetskamrater eller sina grannar - kan innebära att man får på sig en stämpel som brottsling. Tycker inte Viviann Gerdin att det är integritetskränkande och att man då känner sig sårad och omtumlad? Om man inte får en upprättelse kan just detta faktiskt skapa en förtroendebrist för polisen. Håller Viviann Gerdin med om det, eller anser hon att det är helt i sin ordning att så att säga göra sådana felaktiga frihetsberövanden?
Fru talman! Visst kan jag känna med den individ som berövas sin frihet. Men detta är också en avvägningsfråga. För att komma till skott och kunna utreda ett brott måste man ju kanske göra ett frihetsberövande av en människa under en kort tid. Jag tycker att detta hela tiden är en avvägningsfråga. Skall man klara brottsutredningen, eller skall man tillåta att den hämmas? Den kommer nämligen att påverkas. Det är egentligen två sidor av samma sak. Jag värnar också om individen. Men jag tycker att det starkt hämmar en brottsutredning om vi skall ha en byråkrati som byggs upp för att ersätta även människor som har varit frihetsberövade under ett litet antal timmar.
Fru talman! Jag kan inte se hur det skulle göra det lättare för själva utredningen. Men det kanske Viviann Gerdin kan förklara lite bättre. Jag undrar om Viviann Gerdin inte håller med om att det faktiskt också skulle kunna vara en trygghet för polisen att faktiskt veta om att om den gör ett felaktigt frihetsberövande har den person som utsatts för detta faktiskt rätt att få ersättning och rätt att få ett kvitto på och en ursäkt för den behandling som han eller hon har fått och som har varit orättfärdig. Håller Viviann Gerdin med om det? Eller tycker Viviann Gerdin fortfarande att inte ens polisen på något sätt kan ha nytta av att 24-timmarsregeln slopas och att felaktigt frihetsberövade faktiskt får en ursäkt?
Fru talman! Jag tycker att det är helt i sin ordning att be den om ursäkt som berövats friheten; det är helt klart. Man skall vara mycket ödmjuk inför den rollen också. Jag vill dock även poängtera att vi måste ha ett förtroende för myndigheten. Det är väl så att vi i stället får vända oss till den, så att man inte missbrukar det här. Helt klart måste detta hanteras på ett väldigt ödmjukt sätt men det får inte gå så långt att det hämmar den brottsbekämpning som jag anser vara väldigt viktig för att få ett brott utrett. Det gynnar då brottsoffret.

Fru talman! Debatten om oskyldiga myndighetsoffer måste föras så länge vi har anledning att misstänka att det finns människor som blir utsatta för oskyldigt frihetsberövande och så länge vi har anledning att misstänka att människor kan drabbas av oriktig myndighetsutövning. Folkpartiet har skrivit en motion som har behandlats i lagutskottet och där de här frågorna tas upp. Motionen har inte tillstyrkts av majoriteten i lagutskottet. När det gäller 24-timmarsregeln och detta med gripande och anhållande är det ju så att den som sitter gripen kan sitta där i 23 timmar 59 minuter utan att vara berättigad till någon form av skadestånd från det allmänna. Den parlamentariska utredning som föregick lagändringen förra året föreslog i bred enighet att ett strikt skadeståndsansvar skall införas från samhällets sida när det gäller frihetsberövande, även under 24 timmar. Men när lagändringen kom förra året hade regeringen inte följt den parlamentariska utredningen. Dessutom hade Kristdemokraterna och Socialdemokraterna ändrat sig jämfört med vad man hade tyckt i utredningen. Under utskottsbehandlingen i år har Kristdemokraterna och Socialdemokraterna gått emot nämnda förändring. Även Centerpartiet har, som redan framkommit, ändrat sig. Jag är än en gång intresserad av att fråga Centerpartiet vilka resonemang som har förts som fått partiet att ändra sig sedan förra året och vilka eventuella nya fakta som har kommit fram. För mig och för Folkpartiet är det ganska självklart att även en kort tid av frihetsberövande är såväl omtumlande och förnedrande som plågsamt för en individ. Naturligtvis kan det också vara förenat med vissa kostnader i form av förlorad arbetsinkomst osv. Det kanske t.o.m. är så att det är de första timmarna som för en person som aldrig varit gripen är mest omtumlande och påfrestande. Det har förts fram ett antal argument mot en skärpning av skadeståndsansvaret. Man har talat om att polisens möjligheter till effektiva metoder skulle undanröjas. Då glömmer man bort att polisen har ganska många möjligheter att ta människor till förhör, att vidta olika ordningsåtgärder osv. utan att göra ett formellt gripande eller en anhållan. Man glömmer också bort att det kanske vore en trygghet för poliserna själva att veta att om det blir ett misstag, vilket naturligtvis kan begås, utgår ersättning och en tydlig ursäkt från samhällets sida. Jag tror att det t.o.m. skulle innebära att samhällets och allmänhetens förtroende för polisen ökade. Samhällets viktiga uppgift att skydda människor mot brott får inte utföras till priset av att människor är rättslösa gentemot staten. Här finns det två principer. I motsats till dem som väljer den ena principen väljer jag den som garanterar rättssäkerheten för individen. Det avgörande för en person som blivit inlåst är naturligtvis inte beloppets storlek men det skall väl i alla fall motsvara t.ex. förlorad arbetsinkomst och innebära ett erkännande av att samhället har begått ett misstag. Vidare föreslås i Folkpartiets motion att skadeståndet skall kunna jämkas om den enskilde med sitt beteende gett polisen anledning att misstänka brott. Det kan ju förekomma missbruk av ersättningskrav. En person kan försvåra utredning, undandra sig förundersökning eller på annat sätt bidra till ett gripande. I vissa fall skall ersättningen naturligtvis kunna jämkas till noll. Det behövs alltså en hårdare jämkningsregel än den som gäller i dag för att undvika missbruk av ersättningskrav. I folkpartimotionen föreslås också att preskriptionstiden skall kortas. Att, som det är i dag, kunna vänta med en anmälan i upp till tio år är alldeles för lång tid. Enligt min uppfattning skapar ett myndighetsansvar som gäller ansvar vid gripanden under 24 timmar, kombinerat med större möjligheter till jämkning, en bättre balans mellan den enskildes rättssäkerhet och samhällets behov av att skydda sig mot kriminalitet. Fru talman! När det gäller felaktig myndighetsinformation har den enskilde i dag rätt till ersättning endast om det finns "särskilda skäl". Det måste finnas ett starkare skydd för människor som t.ex. planerar att köpa hus, investeringar i husköp eller byggprojekt utifrån myndighetsinformation som är felaktig. Formuleringen särskilda skäl begränsar den enskildes möjligheter att föra talan mot myndigheten. Även här skulle en jämkningsregel kunna vara en framkomlig väg för att ta hänsyn till den enskildes medansvar i enskilda fall. De som nu säger att det blir oerhörda kostnader för att säkra den enskildes rättssäkerhet måste utgå från att det i dag finns en mängd oskyldigt anhållna i Sverige och att det finns en mängd människor som utsätts för felaktig myndighetsinformation. Om det verkligen vore så, skulle man då slå sig till ro med det? Folkpartiet väljer att stå på den enskilda människans sida i dessa frågor när det gäller att garantera hennes rättssäkerhet gentemot myndigheterna. Därför, fru talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2 och 3. I övrigt står jag bakom Folkpartiets övriga reservationer i utskottet.

Fru talman! Jag skulle vilja ge ett svar till Ulf Nilsson och Folkpartiet när det gäller frihetsberövande under 24 timmar och vår förändring i det sammanhanget. Framför allt är det så att detta med att utge ersättning när det är under 24 timmar skulle kunna drabba väldigt många kvinnor som utsätts för misshandel. Kvinnor som senare tar tillbaka sin anmälan skulle ju då bistå sina misshandlande män. Det skulle i sin tur kunna medföra att dessa har rätt att kräva ersättning. Jag tycker att det här är mycket allvarligt och är därför - det är en av orsakerna - inte beredd att göra så som det här är fråga om. Jag ser detta framför allt på ett övergripande sätt. Frihetsberövande under 24 timmar skulle starkt påverka utredningen och brottsbekämpningen. Det är den stora biten. Det är alltså inte pengarna allena som är avgörande, utan det handlar framför allt om brottsbekämpningen - att den inte får samma möjligheter som i dag.
Fru talman! Jag tycker att Viviann Gerdin här drar en alltför skarp gräns mellan om man har en människa gripen i 23 timmar eller om man har en människa gripen i 24 timmar. I det ena fallet är man inte alls berättigad till ersättning, vilket man är i det andra fallet. När det gäller behandling och bekämpning av t.ex. hustru och kvinnomisshandel måste jag säga att det i de allra flesta fallen är ganska uppenbart att det är fråga om någon form av medvållande. Det kan räknas som ordningsingripande där polisen har goda skäl att ingripa om det är ett uppenbart lägenhetsbråk. Jag tror inte att den inblandade i så särskilt många fall skulle kunna kräva ersättning, även om kvinnan i fråga tar tillbaka sin anmälan. Även om så vore får polisen ta den risken, men jag tror att man överdriver brottsbekämpningsproblematiken. Skulle det så vara har vi rader av oskyldiga som i dag anhålls och grips.
Fru talman! Jag håller med om att det finns rader av skyldiga som blir drabbade, och det gör hela frågan väldigt svår. Men jag protesterar mot Ulf Nilsson när han säger att kvinnorna skulle vara medvållande. Det finns faktiskt kvinnor som misshandlas utan att de varit medvållande till det. Det tar jag bestämt avstånd ifrån. Det finns många grupper. Det handlar om offret, den slagna, eller om den misstänkta. Det är en svår avvägningsfråga när man vill göra det bästa i slutändan. Det håller jag med om. Men vi har tagit den ståndpunkten att det är viktigt att det inte hämmar brottsbekämpningen.
Fru talman! Jag förstår inte hur Viviann Gerdin kunde uppfatta det som att jag på något sätt antytt att kvinnan skulle vara medvållande. Det var en mycket märklig slutsats. I så fall uttryckte jag mig väldigt otydligt. Den som är medvållande är naturligtvis mannen i ett lägenhetsbråk som föranleder ett ordningsingripande och eventuellt ytterligare ingripanden.

Fru talman! Utskotten kan ju skicka med sin uppfattning i olika frågor. Det är mycket av det som vårt arbete går ut på. Jag vill fråga Christina Nenes varför inte förslaget i den här motionen fick majoritet. Jag vill förtydliga med ett exempel. Det finns en händelse som visar hur orimligt detta ställningstagande är. En äldre man blev nyligen utsatt för en mycket grov kränkning till frihet, frid och ära. Det var en sjuk man som på grund av sin sjukdom råkade ut för en trafikolycka. Den behandling som polisen gav denna sjuka man kunde ha ändat hans liv. På grund av i sammanhanget lyckliga omständigheter avled han inte. En sådan omständighet var att hans hustru kunde komma honom till hjälp på olycksplatsen. Mannen var nämligen inte alkoholpåverkad som polisen förutsatte utan svårt sjuk och behövde omedelbar vård i stället för hård fysisk behandling som utvecklades till misshandel. Att mannen inte fick vård kan ha gett honom men för livet. Om mannen hade dött hade hustrun inte kunnat ställa skadeståndskrav på polisen för kränkning till frihet, frid, hälsa och ära. Det kan ha stått i massmedier och hörts i TV att mannen var alkoholpåverkad och eventuellt själv åsamkade sig skada genom motstånd mot polisen. Tycker Christina Nenes att detta är en human utveckling av skadeståndslagstiftningen? Tycker hon att detta förfarande håller okränkbarhetens fana rörande frihet, frid och ära högt och att preventionen mot sådana brott är tillräcklig genom en sådan lagstiftning?

Fru talman! Det låter ju vackert. Men jag vill ändå lämna med ett exempel till i den här frågan. En annan situation som rör dessa okränkbara områden kan man utan alltför stor förmåga till fantasi och inlevelse tänka sig är våldtäktsbrott avslutat med ett ännu svårare brott, nämligen mord. En efterlevande familj, barn, man och andra ingående i kvinnans familj, kan också bli kränkt till frid och ära. Vilken ärofylld tillvaro kommer kvinnans barn att genomleva? Vilken frid kommer nära och kära att känna inför denna enorma ideella skada? Jag börjar tvivla på majoritetens inlevelseförmåga och fantasi i detta ärende och skulle gärna vilja bli övertygad om motsatsen.

Fru talman! Vi kristdemokrater står bakom utskottets betänkande. Vi hade de här skadeståndsrättsliga frågorna uppe till diskussion i fjol. Jag tänkte egentligen inte upprepa mig alltför mycket. Jag vill emellertid säga något om 24 timmarsregeln. Jag tycker att det har gått lite troll i den. I betänkandet har det ganska tydligt argumenterats för varför vi skall behålla den reglering som vi redan nu har. Vi har talat om att det hämmar brottsbekämpningen, det är stötande när det gäller kvinnomisshandel, det är kostnader och en massa besvär. Det jag främst vill trycka på är den principiella delen av detta, nämligen att man inför strikt ansvar för staten. Det är en skadeståndsrättsligt principiellt tveksam linje med strikt ansvar. Strikt ansvar har ju uppkommit i samband med att man bedriver utomordentligt farlig verksamhet. Då har man alltså inte velat knyta ansvaret till en culpabedömning eller en vårdslöshetsbedömning. Men när det gäller myndighetsutövning i största allmänhet finns det ju ingen anledning att säga att det är någon farlig verksamhet - en samhällsfarlig verksamhet. Det är helt groteskt att tänka sig att statens företrädare skulle vara farliga. Där skall man naturligtvis, som de grundläggande tankarna är, knyta ansvaret till om man har varit försumlig och gjort något felaktigt som man skall ansvara för. Jag tycker att det är ganska uppenbart att det kommer att hämma myndighetsutövningen om man inför detta strikta ansvar. Nu har Folkpartiet, Bengt Harding Olson och hans efterträdare drivit något slags rättssäkerhetsdebatt om detta. Det låter ju behjärtansvärt att säga att här far människor illa och det klart att de skall ha ersättning. Men vi har ju alla del i samhället och staten. Ibland är det plus, och ibland är det minus. Man får ställa upp och vittna med löjligt låg ersättning, och det finns andra saker som man får göra utan att få betalt. Det är klart att det kan hända att man blir gripen i något läge. Utgångspunkten är ju att polisen har grund för sitt ingripande. Om de inte har det och har förfarit felaktig får man ersättning. I annat fall kan det bli det intrång som detta innebär. Jag tycker egentligen att det är en rimlig avvägning av våra olika roller här i samhället. Jag tänkte själv på detta med USA. Christina Nenes nämnde det. Jag tycker faktiskt att det ligger någonting i det. Man skall inte ta till alltför djärva jämförelser, men argumenteringen från Folkpartiet skulle förmodligen i sak leda till samma resultat som majoritetens förslag. Men man går via jämkningsregler, och då är man illa ute. Man för in möjligheter eller rättigheter, och sedan säger man samtidigt att de skall jämkas. Då har man byggt en fin jordmån, tvister, processer och otydligheter. Den här lagstiftningen har vi haft sedan 1944, och jag kan inte se att det i det allmänna rättslivet har uppkommit några betänkligheter beträffande tillämpningen av de regler som nu gäller. Sedan vet jag inte om jag har missförstått det eller inte, men det är ju så att Centern har svängt. Det tycker jag att ni skall ha ett plus för. När det gäller argumentet om kvinnor tycker jag att det är ett elände. Det är en bra reglering som vi har, och därför tillstyrker vi det å det varmaste.
Fru talman! Rolf Åbjörnsson sade att när det gäller den enskilde mot staten får vi finna oss i att det ibland blir plus och ibland minus. Man kan nog konstatera att alla människor får med det här systemet något slags självrisk på 24 timmar som man aldrig kan få ersättning för om man drabbas. Jag tänkte ställa en principiell fråga till Rolf Åbjörnsson. Jag är ju lekmannen och Rolf Åbjörnsson juristen. Rolf Åbjörnsson argumenterade mot begreppet strikt ansvar och sade att det slår fel. Men såvitt jag förstår har man strikt ansvar när det gäller ersättningsskyldighet på mer än 24 timmar. Då blir min fråga till Rolf Åbjörnsson: Vill han avskaffa begreppet strikt ansvar även för längre anhållningar? Det var nämligen en sådan vältalig argumentation mot själva begreppet strikt ansvar, om att det inte var förenligt med myndighetsbruk.
Fru talman! Vi har inte diskuterat det, men personligen är jag inte främmande för det. Jag tycker att strikt ansvar är en egendomlig figur. Jag förstår att det är behjärtansvärt och att det är en skälighetsbedömning som ligger bakom. Det är klart att det inte är särskilt praktiskt att nu säga att man skall riva upp besluten. Men principiellt tycker jag faktiskt att det är fel.
Fru talman! Jag fastnar nog mera för den inställningen att det är viktigt att den enskilde får en form av ersättning och erkännande av lidande av skada om det har konstaterats att det har begåtts ett fel, oberoende av vad det här felet beror på. Det kan bero på försumlighet, misstag osv. Jag väljer då att sätta den enskilde i första rummet.
Fru talman! Nu lät det som om Ulf Nilsson har missförstått det här. I alla lägen där myndigheterna har gjort fel av vad slag det vara må, fel eller försumlighet, utgår ersättning. Poängen med er motion är ju att man skall ha ersättning av staten helt oberoende av vad de enskilda befattningshavarna har gjort. Det är det som är stötande i ett samhällsbygge.

Fru talman! Nu skall vi behandla trafikutskottets betänkande nr 7, som handlar om luftfart. Jag vill börja med att yrka bifall till vår reservation nr 1, om åtgärder mot vissa konkurrensbegränsande företeelser. Det här betänkandet behandlar motioner från allmänna motionstiden och berör i huvudsak tre områden: konkurrens, flygsäkerhet och miljöfrågor. Den moderata motionen och reservationen handlar om att vårda och utveckla konkurrensen. Detta resonemang omfattar frågor som rör allt ifrån att bolagisera SAS, privatisera Arlanda och skapa en marknadsprissättning för de s.k. slottiderna för start och landning. Lika viktigt är det för företagandet i Sverige att skapa allmänna förutsättningar för ett fungerande flyg och framför allt för en ökad tillgänglighet till och från Stockholm och Stockholmsområdet. Näringslivets behov av snabba och tillförlitliga kommunikationer är inget självändamål utan just en förutsättning för ett fungerande näringsliv. En god infrastruktur ger en tydlig och positiv effekt för tillväxten. Tillväxten leder i sin tur till en ökad efterfrågan på flygförbindelser. Fru talman! Flygets betydelse ökar. Mellan åren 1960 och 1990 ökade t.ex. flygresandet med 1 100 %. Utvecklingen visar att resorna blir allt längre och allt snabbare. Nedgången för några år sedan har nu ersatts av en allt snabbare och ökande uppgång. Det gäller särskilt utlandstrafiken och våra flygplatser Arlanda och Bromma. Därför är det viktigt att kapaciteten säkras. Jag börjar med trafiken på Bromma. Jag vill här i kammaren framhålla att det faktiskt är tack var insatser från oss moderater i olika konstellationer i riksdag, kommun och landsting som nu Bromma kan andas ut och drivas åtminstone fram till 2011. Den borgerliga majoriteten efter valet har nu avvärjt det ständiga hotet från socialdemokraterna om att lägga ned Bromma, som man ville göra redan 1994. Nu handlar i stället diskussionen om att ändra 12 tonsgränsen och hitta en mer miljövänlig gräns än den här. Saab 340 på 13 ton är t.ex. mer miljövänlig än många andra och lättare plan. Fru talman! De två senaste åren har behovet av flygkapacitet genom Stockholmsregionen på lång sikt varit föremål för utredningar, såväl av en grupp utländska konsulter som av Luftfartsverket. I mars i år presenterade Luftfartsverket sina förslag. Som jag sade tidigare är ökningen stabil. I dag har Arlanda 1,1 fler än 1998. I fortsättningen är det också utlandsresandet som ökar. Det betyder alltså att Arlanda nu är ungefär lika stort som flygplatsen utanför Köpenhamn med sina 16 miljoner passagerare. De här frågorna som handlar om luftfart är naturligtvis väldigt internationella. Inom Europa har det utvecklats en ny strategi för trafikflygledning, som kallas för Europe ATM Strategi for 2000 plus. Den tar upp både hur den förväntade fördubblingen av flygtrafiken skall klaras av de kommande åren och hur trafikledningen skall lösas på kort sikt. Genom Eurocontrol och dess nya central i Maastricht har man nu kunnat minska förseningarna med ungefär hälften. Under det här året planerar man en ny kontrollcentral i Wien för att på det sättet ytterligare kunna minska de stora förseningarna. På samma sätt har också vi i Sverige gjort en förändring av vårt luftrum så att vi har kunnat öka kapaciteten med 40 %. Fru talman! Men vad hjälper det om man har plats i luften om man inte har plats och utrymme att landa på marken. Det kan gälla om det är ett plan från Gällivare eller ett plan från Tokyo. Därför måste vi säkra kapaciteten på marken. Vi får inte heller glömma att Stockholm i ett geografiskt perspektiv ligger väldigt perifert. Därför är tillgängligheten till flyg viktig för regionens möjligheter att konkurrera med europeiska storstadsregioner. En europeisk studie t.ex. om den framtida utbyggnaden av snabbtåg och Öresundsförbindelsen och om hur detta kommer att påverka kontaktmöjligheterna visar att varken snabbtåg eller Öresundsbro påverkar Nu har äntligen den tredje banan kommit i gång. Man har börjat bygga den. Man har även börjat bygga om terminalerna. Och det är bra. Men det är ju som sagt en kortsiktig lösning, någonting som bara kan lösa våra problem fram till 2006-2007, även om detta betyder över 100 000 flygrörelser per år och 88-90 rörelser per timme i högtrafik. Därför måste vi alltså tänka på vad som skall hända med flygkapaciteten efter 2006-2007. Här finns det flera förslag. Man talar om ytterligare en rullbana på Arlanda och om en ytterligare flygplats. Bromma finns hela tiden med i bilden, men i det aktuella tidsperspektivet handlar det bara om 5 % av trafiken, så det är inte längre någon stor fråga. Luftfartsverket stöder ett förslag om en ny flygplats söder om Stockholm, Hall eller Tullinge. Detta förslag är ute på remiss, och jag skall inte föregripa det. Däremot skulle jag vilja diskutera Luftfartsverkets förslag och propå om att bygga en ytterligare flygplats, likvärdig med Arlanda, söder om Stockholm. Vad menar man med detta förslag? Vill man konkurrera med eller konkurrera ut Arlanda? Vilken trafik avser man skall finnas på den här flygplatsen? Det framhålls på flera ställen i utredningen att den inte får ligga längre bort än Arlanda. Det betyder att vi skulle ha två konkurrerande flygplatser. I Europa finns det i dag bara en stad som har två konkurrerande flygplatser, nämligen London: Heathrow med sina 55 miljoner passagerare och Gatwick med sina 24 miljoner passagerare. Dessutom finns det ytterligare två flygplatser på sex mils avstånd med Medan passagerarna i Stockholmsområdet bor norr och väster om staden bor passagerarna i Londonområdet söder och öster om staden, där Gatwick och London klarar med sina 90 miljoner passagerare att ha två konkurrerande flygplatser med likvärdigt flyg. Jag anser inte att vi klarar det i Stockholm. Fru talman! Sett i ett större perspektiv kan framhållas att land efter land nu bygger s.k. nav eller "hubbar", som skall dra till sig den internationella trafiken. Man bygger också nya flygplatser, som skall ta hand om annan typ av trafik, som t.ex. frakt, charter och billighetsflyg.

Fru talman!
Fru talman! Min roll här i talarstolen är att framträda som vänsterpartistisk ledamot i trafikutskottet, men jag är också ledamot i Miljömålsberedningen. Det är en ny statlig utredning, som ännu inte fått någon särskild uppmärksamhet. Enligt utredningsdirektiven har vi till uppgift att föreslå etappmål och åtgärdsstrategier för att miljömålen skall nås inom en generations tidsrymd. Som om inte detta vore tillräckligt skall vi också lägga fram förslag till åtgärder för att samtidigt de miljörelaterade folkhälsomålen skall uppnås. Vad har då miljömålen med trafikutskottets betänkande att göra? Jo, en mängd utredningar från Naturvårdsverket och andra instanser som befattat sig med ämnet visar att trafiken är den i särklass största orsaken till att miljömålen inte uppfylls.
Dessutom finns det faktiskt åtminstone en flygplats som på sikt vore värd att satsa på, nämligen Skavsta.
Uttryckt med andra ord är trafiken huvudanledningen till att framtiden sedd i ett ekologiskt perspektiv inte är hållbar. Miljöomställningen har börjat inom flera samhällssektorer. Vad gäller trafiken har emellertid de tekniska förbättringarna hittills ätits upp av en ökande trafikvolym. Detta är sant vad gäller värstingen bland trafikslagen, som är vägtrafiken, men det gäller också för luftfarten.
Med ett snabbspår från Stockholm till Linköping skulle vi få en bra förbindelse också för den befolkningsstarka delen söder om Nyköping.
Jämfört med vägfordonen har energieffektiviseringen av flygplanen gått längre. Bränsleförbrukningen per passagerare har halverats de senaste 20 åren. Det ligger i branschens eget intresse att inte frakta runt mer flygbränsle än nödvändigt. Hållbar utveckling förutsätter dock även att bränslet härstammar från förnybara naturresurser. Ingen har emellertid ännu kunnat visa på något biobränsle som kan användas i luftfarten.
För oss moderater, som värnar om konkurrensen, är det viktigt att få en privat flygplats som kan konkurrera.
Fossilbränsleberoendet är hundraprocentigt och därmed oförenligt med den ekologiska omställning som regeringsförklaringen utlovar. Även i det transportpolitiska beslutet 1997 slogs fast att transporterna skall vara långsiktigt hållbara. Det övergripande målet för luftfarten ändrades för att stå i samklang med de nya transportpolitiska principerna.
Skavsta köptes i juli 1998 av det engelska företaget TBI. Här finns i första hand fraktflyg, men man avser att satsa på en utökning av passagerartrafiken från i dag 200 000 till 1 miljon passagerare.
Tidigare skulle Luftfartsverket bl.a. främja ett säkert, konkurrenskraftigt och miljöanpassat flyg. Uppdraget förändrades till att skapa förutsättningar för ett sådant flyg. Detta måste tolkas som att Luftfartsverket skall tillhandahålla infrastruktur och service men inte verka för en utökad flygtrafik. Intressant i sammanhanget är fördelningen av slottider, som sker enligt Grandfathers Rightsprinciper och inte på marknadsekonomiska grunder.
Man har därför ansökt om att få förlänga landningsbanan. Dessutom vill TBI, fru talman, satsa nära 700 miljoner kronor på att bygga upp en fungerande infrastruktur runt Skavsta.
Resultatet blir att det uppstår en väldig trängsel i högtrafiktid och att man inte tar in de avgifter som man skulle kunna få ut från flygbolagen. Trängseln vid högtrafiktid tas till intäkt för att kräva utvidgning av flygplatskapaciteten. Fru talman! Flyget bidrar med 12 % av koldioxidutsläppen i Västeuropa och förväntas alarmerande nog bli tredubblat till 2015. Flyget är den sektor vars bidrag till klimathoten ökar mest av alla.
Mina slutsatser blir följande. I första hand vill jag satsa på Arlanda, vilket kan betyda en fjärde rullbana.
Förutom växthuseffekt är flyget medskyldigt till försurning, övergödning, förstörelse av ozonskikt och hälsovådliga partikelutsläpp. Den mest påtagliga störning som flyget ger upphov till är buller, som i åratal sänkt livskvaliteten för dem som bor vid Bromma och andra flygplatser. Är avsikterna med miljö och folkhälsomål seriösa, måste kraftfulla åtgärder vidtas snarast. Vad gör då Luftfartsverket?
Jag vill bevara Bromma och en till den flygplatsen anpassad trafik.
Nyligen har verket skrivit till regeringen och bett den att ompröva villkoren för avgasutsläpp vid Arlanda, inte för att sänka dem utan för att höja dem. Anledningen är planerna för mer flygtrafik. I dagarna har verket dessutom - gått ut med ett erbjudande om att barn och ungdomar skall få resa gratis under resten av 1999.
Dessutom vill jag se ett komplement till Arlanda, gärna Skavsta.
På vilket sätt bidrar detta till att miljö och hälsomålen uppfylls? Flygtrafiken i Sverige ökade med 7 % år 1998, och koldioxidutsläppen är direkt proportionella till bränsleanvändningen. De går inte att rena bort, och detta innebär ovillkorligen en försämring av miljön. Vänsterpartiet anser att Luftfartsverket skall hålla sig till sin verksinstruktion och inte propagera för ytterligare flygtrafik, t.ex. genom kampanjorganisationen Svenskt Flyg AB. Vägverket, som Vänsterpartiet inte brukar avhålla sig från att kritisera, kan här vara ett föredöme. Det håller sig för gott för att vara med i Svenska Vägföreningens kampanjer. Vägverket har anställt två personer på huvudkontoret i Borlänge med uppgift att motarbeta onödigt användande av vägarna, detta för att verka i enlighet med miljömålen. Flygets prissättning borde avspegla de miljökostnader som det ger upphov till. Skulle detta bli fallet behövdes inga kostsamma investeringar i nya flygplatser och landningsbanor. Då skulle resenärerna i större utsträckning benytta sig av spårburna transporter, där priserna i dag mer än väl täcker de samhällsekonomiska kostnader som det transportslaget ger upphov till. Dessutom skulle det kunna bli utrymme för att på de attraktiva tiderna transportera de invånare i glesbygden som inte bor i närheten av järnvägsspår, något som är regionalpolitiskt motiverat. Med angiven motivering yrkar jag bifall till reservation nr 2 från Vänsterpartiet.

Fru talman! Men den utveckling som sker nu innebär att vi steg för steg går mot en undergång. Växthusgaserna ökar. Vi måste göra någonting åt det. Det är för oss överordnat. Om man i detta sammanhang skulle låta priserna motsvaras av de kostnader transportslaget ger upphov skulle vi inte ha denna stora ökning. Ökningen beror bl.a. på att man låter andra betala för att kalka sjöar, att man inte gör någonting åt växthusgaserna och att man låter folk stå ut med buller utan någon ersättning. Skulle alla dessa kostnader inkluderas i priset för att flyga, skulle vi inte ha denna ökning. Det innebär alltså att vi subventionerar dagens flygresande och att vi också låter framtida generationer göra det.

Fru talman! Vi skall här i dag behandla ett antal motioner från den allmänna motionstiden som handlar om luftfartsfrågor. Jag skall försöka ge en bakgrundsbild till våra förslag till beslut tillsammans med kommentarer gällande reservationerna. Flyget befinner sig i en situation där verksamheten utvecklas på alla nivåer. Från att tidigare ha betraktats som ett färdmedel för ett fåtal har det blivit ett integrerat och nödvändigt transportsätt för hela Sveriges befolkning. I början av 1990-talet hade vi en kraftig tillbakagång på inrikesflyget, men under de sista åren har en stark återhämtning skett. Den internationella trafiken har hela tiden ökat, med en stigande takt under de senaste åren. Denna utveckling ser ut att fortsätta. I Luftfartsverkets redovisning från den 13 april kan vi se att inrikestrafiken ökar med 7 % och utrikestrafiken med 8 % under mars månad. Är då denna utveckling något som vi vill ha? För vår del anser vi att flyget i Sverige måste ha utrymme att utvecklas. I det transportpolitiska beslut som riksdagen tog för ett år sedan beslutade vi att det övergripande målet skulle vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet. Vi fastslog också fem delmål. Dessa är ett tillgängligt transportsystem, en hög transportkvalitet, en säker trafik, en god miljö och en positiv regional utveckling. Flyget har en stor roll att spela när det gäller att förverkliga dessa planer. När jag har besökt olika orter i Sveriges avlånga land som har tillgång till flyg betonar alla kommunala och regionala företrädare vikten och nödvändigheten av goda flygförbindelser. Deras tankar och uttalanden pekar på ett utmärkt sätt ut flygets betydelse för en positiv regional utveckling. I samband med detta vill jag också för riksdagens ledamöter redovisa de positiva kommentarer som har kommit mig till del när det gäller det statliga stöd till kommunala flygplatser som vi tog i det transportpolitiska beslutet. Vidare beslutade vi om ett antal principer och riktlinjer som skulle läggas till grund för trafikpolitiken, bl.a. följande: - Transportkonsumenterna bör ges största möjliga valfrihet att själva avgöra hur de skall ordna sina transporter inom ramen för en ansvarsfull politik i fråga om bl.a. säkerhet och miljö. Det bör åstadkommas genom en samhällsekonomiskt riktig prissättning av trafiken. - En ökad samverkan mellan olika transportmedel och trafikslag skall förenas med en effektiv konkurrens mellan olika trafikutövare och transportlösningar. - Beslut i transportfrågor bör ske i så decentraliserade former som möjligt med en tydlig rollfördelning mellan olika planeringsnivåer och aktörer. Dessa skrivningar stöder enligt vår mening att luftfarten skall få utvecklas som en del i det transportsystem som Sverige behöver för att ha bra kommunikationer, få en bra service inom transportsektorn och en positiv utveckling i alla regioner. Fru talman! I betänkandet finns det två reservationer. Den första, som moderaterna har skrivit under, handlar om en marknadsprissättning för start och landningstider. Detta är vi emot. Det skulle innebära att orter och regioner med litet befolkningsunderlag och därmed behov av mindre flygplan skulle bli undanträngda från de attraktivaste landningstiderna även om de kanske har det största behovet. Reservation nr 2 har Vänsterpartiet skrivit under, och den handlar om luftfartens miljöpåverkan. Detta är en fråga som vi ser mycket allvarligt på. Som reservanterna själva har påpekat i sin reservation måste dessa frågor till stor del lösas med internationella överenskommelser. Sverige ligger långt framme när det gäller lagstiftning inom miljöområdet för flyg. Vi har även förslag och idéer som vi driver aktivt inom EU och de internationella organ som tar beslut angående flygets miljöpåverkan. Det innebär att Sverige och Luftfartsverket redan gör det som reservanterna önskar. Fru talman! Jag vill med detta anförande yrka bifall till utskottets hemställan.
Fru talman! Jag undrar hur Krister Örnfjäder kan förena miljömålen för flyget med en ökning av flyget. Hur skall man lösa koldioxidproblemet samtidigt som flyget förväntas öka och vi skulle underlätta det genom att ge Luftfartsverket möjlighet till ytterligare landningskapacitet? Vidare undrar jag hur Krister Örnfjäder tycker att den positiva regionala utvecklingen går ihop med den avreglering som vi har erfarit inom flyget. Den innebär att människor i glesbygd har tillgång till färre och dyrare avgångar medan vi som bor i tätorter har fler och billigare avgångar.
Fru talman! Jag börjar med det sista först. Jag har inte sagt att avregleringen i varje stycke innebär att det gynnar varje region. Vad jag har sagt är att man genom att säkerställa tillgången till flygkapacitet från alla regioner ger en möjlighet för regionerna att kunna utvecklas. Jag kommenterade över huvud taget inte avregleringen. När det gäller miljödelen är jag fullt införstådd med att en ökad trafik också innebär en ökad miljöbelastning. Det måste i så fall kombineras med ökade krav på bättre motorer så att man kan lösa den delen av problemet. Jag håller inte med om att vi till varje pris skall förhindra trafiken.
Fru talman! Det finns ingen teknisk metod för att rena koldioxidutsläpp. Ju mer man flyger, desto mer utsläpp blir det. Här får man välja om man vill ha en ökning av flyget eller om man vill uppnå miljömålet.
Fru talman! Om metoden inte finns i dag skall vi kräva att den skall finnas.

Fru talman! Lars Hjertén har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att de kultursatsningar, som trots ett stort engagemang från många aktiva, drabbas av svåra ekonomiska problem, inte skall läggas ned. Frågan föranleds av att flera kulturverksamheter i Västra Götaland på senare tid drabbats av stora ekonomiska problem och av att försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning i Västra Götalands län, till skillnad från Skåne, Kalmar och Gotlands län, inte omfattar kulturverksamhet. De problem Lars Hjertén redovisar kan för det första inte lösas med hjälp av en utvidgad försöksverksamhet då den som bekant inte rymmer några ökade ekonomiska åtaganden från statens sida. Landsting och kommuner i Västra Götaland har således samma ansvar för kulturverksamheten i sin region som de tidigare haft. Precis som i övriga län som inte ingår i försöksverksamheten, är det den sedan länge rådande politiska ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommun som gäller. Det innebär att beslut om det lokala kulturlivet fattas på lokal nivå. Staten har ett betydande ansvar men den nationella kulturpolitiken bygger i hög grad på regionala och lokala initiativ. För det andra är det naturligtvis mycket bekymmersamt om man skall tolka Lars Hjerténs fråga så att den borgerliga majoriteten i Västra Götalands län inte är beredd att skjuta till medel för att rädda verksamheterna vid Läckö slott, Klivteatern i Lidköping och Litografiska Akademien i Tidaholm. Det är i så fall ett politiskt beslut på regional nivå som jag djupt beklagar, men som staten - med den regionala beslutskraft som redan i dag föreligger - inte kan överpröva. På den statliga sidan finns ett väl utvecklat stödsystem för såväl regionala kulturverksamheter som kulturinstitutioner. Ett exempel är det nya stödet till kollektivverkstäder som införts fr.o.m. i år. Enligt uppgift från Statens kulturråd, som fördelar stödet, är Litografiska Akademien en av de verksamheter som ansökt om stöd. Ansökningarna prövas för närvarande. Ett annat exempel på statligt kulturstöd till regionerna är bidraget till fria teatergrupper. Här kan jag nämna att Läckö Slottsopera sommaren 1998 erhöll ett statligt projektbidrag till sin uppsättning av Figaros bröllop. Det tål dock upprepas att alla former av statligt stöd förutsätter ett tydligt uttalat - såväl verbalt som ekonomiskt - regionalt och lokalt stöd. Det innebär att det i första hand är en fråga för regionen att ta initiativ till lösningar av problem som uppstår inom kulturverksamheter i den egna regionen och detta helt oberoende av eventuellt deltagande i den regionala försöksverksamheten som alltså rör beslutsnivåer, inte statsbidragsnivåer.
Fru talman! Jag vill tacka kulturministern för svaret på min interpellation. Jag tog i min interpellation upp tre olika frågor som gäller kulturlivet i Västra För det första nämnde jag att till skillnad från Skåneregionen, som ju också är en ny region, är kulturen utesluten från försöksverksamhet som sker under innevarande fyraårsperiod i Västra Götaland. För det andra tog jag upp vilken inställning regeringen har till kultursatsningar inom en region. Man ger ju statsbidrag till olika institutioner såsom museer, bibliotek, teatrar osv. Då måste man rimligtvis ha en tanke bakom statsbidraget. För det tredje nämnde jag exempel på olika kultursatsningar som ligger utanför de officiella institutionerna, men där det finns ett väldigt stort engagemang från olika människor - eldsjälar, som vi brukar kalla dem, både professionella och amatörer. Framtiden är dock oviss, eftersom samhället i huvudsak tar ekonomiskt ansvar för sina egna institutioner. Kulturministerns svar på den första frågan är att ansvarsfördelningen mellan stat, landsting och kommun är densamma oavsett om man deltar i en försöksverksamhet eller ej, och det känner jag väl till. Men försöksverksamhet saknar väl ändå inte helt betydelse? Jag förstod själv aldrig varför kulturen inte fanns med i försöksverksamheten i Västra Götaland. Fanns det något skäl bakom detta? Varför hade man inte med försöksverksamheten? När det sedan gäller regionala institutioner och hur kulturministern ser på deras uppdrag fanns det egentligen inte något svar på min fråga. En kulturminister i en tidigare regering förde en intressant diskussion om just detta. I skriften Kultur i hela landet framfördes en hel del kritik mot t.ex. länsmuseer och andra länsinstitutioner och hur de förvaltade sin regionala roll. Ofta blev de lika lokala, stod det i utredningen, som kommunala institutioner medan statens krav på att de skulle ge stöd i form av grundbelopp - eller stödenheter, som det heter numera - var för att de skulle ta ett regionalt ansvar. Denna fråga är nu högaktuell i Västra Götaland, där teatrar, bibliotek och museer plötsligt skall betjäna en hel region med 1 1⁄2 miljon invånare, en region som har lika många invånare som hela Estland. Tidigare hade man 250 000 invånare att betjäna. Regionen blir nu över en natt sex gånger större. Vad betyder detta för det regionala ansvaret, eller har regeringen ingen synpunkt på detta? Jag menar givetvis inte att riksdag och regering skall ta över ansvaret, men det vore intressant att få ett tankeutbyte med kulturministern när det gäller dessa frågor. Det sista gäller olika kultursatsningar som har varit omfattande både kvalitativt och kvantitativt. Jag nämnde Läckö, Klivteatern i Lidköping, Litografiska Akademien i Tidaholm. Jag skulle också ha kunnat nämna Akvarellmuseet på Tjörn, som är en mycket omfattande satsning. Här nämner kulturministern stödet till kollektivverkstäder som kan komma verkstaden i Tidaholm till del, vilket jag också känner till, och Läckö slottsopera som fick ett statligt projektbidrag för uppsättning av Figaros bröllop förra sommaren, som för övrigt var mycket framgångsrikt. Sedan delar jag kulturministerns oro över situationen i Västra Götaland. Det var därför som jag framställde min interpellation. Den nya majoriteten som bara är någon månad gammal har fått ärva ett underskott på betydligt mer än 1 miljard kronor, och tyvärr måste jag konstatera att sjukvården blöder.

Fru talman! Tanken bakom den nationella kulturpolitiken är densamma som redovisades redan i 1974 års kulturpolitik, dvs. man skall se till att det finns ett levande och väl förgrenat kulturliv i hela landet baserat på ett slags kulturell infrastruktur som inbegriper institutioner. Självfallet gäller det också mycket av stöd som ligger utanför institutionerna. Det är ett problem att vi inte under de senaste sju åtta åren inte har haft tillräckligt mycket att tillföra kulturlivet utanför kulturinstitutionerna. Vi har dock valt att kraftigt räkna upp stödet till frigrupperna när det gäller teater och dans, och det är sådant som kommer kulturlivet i hela landet till del. Vi har valt att organisera en ny infrastruktur för kulturen i form av s.k. länskonstnärer. Västra Götaland finns med bland dem som har länskonstnärer, för att bara ta ett exempel. Detta är ju grunden. Däremot är det väldigt sällan så att staten uppifrån börjar att etablera verksamheter ute i regionerna, om det inte redan finns en väldigt stark uppbackning där. Ett mycket omdiskuterat försök att i stor skala skapa en nationell institution med nationell finansiering fullt ut utanför Stockholmsregionen och därmed skapa fler motorer för kulturlivet i hela landet är etablerandet av Statens museer för världskultur. Det innebär att vi bygger ett nytt museum i Göteborg, i västsverige, som kommer att vara navet i en museimyndighet med tre museer förlagda till Stockholm. Vi tror att det betyder mycket för utvecklingen av detta nya kulturhistoriska museum i en brytningstid. Vi tror också att det betyder mycket för att visa att kulturpolitiken är nationell och inte bara handlar om huvudstaden, även om den av självklara skäl måste spela en viktig roll. När det gäller den konkreta frågan varför kulturen inte finns med i Västra Götaland tycker vi nog att gränsen är passerad för att kalla det för försöksverksamhet om cirka hälften av de nationella kulturmedlen förs in i en försöksverksamhet. Då har det gått väldigt långt. Då handlar det inte längre om försöksverksamhet utan om introduktion av en helt ny ordning, och då bryter man sönder den nationella kulturpolitiken, därav avgränsningen.
Fru talman! Jag tackar för svaret på frågan som kom allra sist i kulturministerns inlägg. Jag har ställt denna fråga tidigare till den för den nya regionen ansvarige ministern men inte fått något svar. Nu har jag alltså fått en förklaring till det hela, som man ju kan diskutera i och för sig. Det behövs en stark uppbackning lokalt och regionalt för institutioner och för kulturverksamhet, säger kulturministern, och det håller jag med om. Därför får t.ex. Läcköstiftelsen 3 miljoner kronor per år i driftsbidrag från den nya regionen. Läcköstiftelsen sätter i sommar upp Mozarts opera Don Giovanni. Regionen satsar, tror jag, 200 000 kr på detta. Akvarellmuseet får också ett både regionalt och lokalt kraftigt stöd, 2 miljoner kronor per år från regionen och 1 miljon från Tjörns kommun, vilket ju är väldigt positivt. När man diskuterar statliga satsningar funderar man på hur de fördelas mellan städer och landsort och mellan regioner och t.ex. Stockholm. Jag skall inte komma med en massa kritik mot skillnaderna, för det är klart att huvudstaden måste ha en större andel än övriga regioner. Men i Kulturrådets senaste skrift Från Sevilla till Duvemåla - i alla fall den senaste som jag har fått i min hand - tittar man på olika, statliga subventioner, t.ex. hur mycket en biljett subventioneras. Faktum är att Göteborgsoperan är nästan lika omfattande som Stockholmsoperan i dag, men en biljett till Stockholmsoperan är dubbelt så dyr i statsbidrag som en biljett till Göteborgsoperan. Man får alltså ungefär dubbelt så mycket i stöd till en biljett där. Det är genomgående så att statsbidraget till t.ex. Stockholmsoperan, eller Kungliga Operan, är oerhört mycket högre, även i förhållande till den verksamhet som bedrivs. Jag har även tittat på andra institutioner ute i landet. Exempelvis får Värmlandsoperan en mycket större andel i statsbidrag än Göteborgsoperan. Jag vill då ställa en konkret fråga till kulturministern: Finns det någon tanke från regeringens sida på att jämna ut så att det, även om det kanske inte sker redan nästa år, blir en större rättvisa? Finns det någon fundering på att man även vid Västra Götalands läns större institutioner, med Göteborgsoperan i spetsen, skall få en större andel statsbidrag? Även om man kanske inte skulle komma i kapp Stockholm helt och hållet, skulle det i alla fall bli en större rättvisa i bidragsgivningen.
Fru talman! Man kan ju alltid tolka statistik lite grann som man vill. Jag vill dock nämna en siffra. Man kan ställa andelen av befolkningen i Västra Götaland mot andelen av de statliga kultursatsningarna. Uppgifterna är från 1997, det år från vilket vi har de senaste totala sifferuppgifterna. Då fick regionen i statliga bidrag för kulturen via Kulturrådet drygt 21 % av medlen. Det kan jämföras med att 17 % av landets befolkning bor i denna region. Så man kan inte säga att regionen Västra Götaland är missgynnad. Den stora museisatsning som vi nu gör kommer att vara till ytterligare fördel för regionen Västra Götaland. Det ingår också i strävan efter en bättre fördelning, som naturligtvis handlar om att få en bättre spridning av kulturlivet och utan att göra avkall på huvudstaden som motor för kulturlivet. Om vi skall kunna behålla en nationell kulturpolitik, tror jag att det är viktigt att sträva mot en mer omsorgsfull fördelning. Det finns ju numera i Kulturdepartementet, under ledning av statsrådet Ulrica Messing, en storstadsdelegation. Delegationens uppgift är att utveckla och samordna den nationella storstadspolitiken, som inkluderar även kulturverksamheten. En av de kommuner som har erbjudits att teckna s.k. lokalt utvecklingsavtal är Göteborg. Jag tror att vi kommer att få se mer av en utjämning, förhoppningsvis utan att detta skall ta ifrån huvudstaden den kraft som behövs som motor för kulturlivet i hela landet. Jag tycker att det är en intressant diskussion som Lars Hjertén tar upp. Jag tror att vi måste återkomma till den vid många tillfällen. Vi är från regeringens sida mycket angelägna om att det sker en fortlöpande regional analys, som den som vi nu redovisar i budgetpropositionen, av de statliga kulturmedlens fördelning. Den analysen behöver utvecklas och förfinas, och det har jag verkligen ingenting emot. Vad helt kort gäller Göteborgsoperan och Stockholmsoperan är Stockholmsoperan en nationalscen med ett betydligt mer detaljerat och också kostnadskrävande uppdrag från statens sida. Vi har ju det fulla statliga ansvaret för Stockholmsoperan, och det motiverar att man har väldigt mycket mer statliga pengar. Med detta har jag inte sagt att just den fördelning som vi har i Sverige i dag mellan musikteatrarna är någonting som vi skall permanenta. Den har naturligtvis mycket med tillgången till pengar att göra. Men vi skall inte ta ifrån Stockholmsoperan dess speciella nationella uppdrag som nationalscen. Därmed har jag inte gjort någon som helst jämförelse av kvaliteten operorna emellan. Göteborgsoperan gör fantastiska saker, inte bara i Sverige utan också ute i världen.
Fru talman! Jag håller givetvis med om att det är något speciellt med t.ex. en nationalscen. Det går inte att kräva en millimeterrättvisa. Däremot bör man nog diskutera fördelningen av statsbidrag lite mer på sikt, vilket kulturministern också var inne på. Jag antecknade att kulturministern sade: Sträva mot en mer omsorgsfull fördelning. Jag gissar att i detta begrepp ligger en rättvis fördelning. Vad vi har att brottas med i vår jättestora region är en kulturell identitet. Man bor i samma region om man bor i Gullspång på gränsen till Värmland eller om man bor i Göteborg. Vi är några som i olika kulturföreningar just arbetar med att hitta gemensamma satsningar och ett gemensamt tänkande, så att vi inte splittrar upp oss. Det är ändå 49 kommuner som hittills aldrig har samarbetet. Där tror jag att kulturen kan komma att spela en mycket viktig roll. Vi är ganska många som arbetar för det. Jag hoppas också att kulturministern och regeringen tycker att det här är ett väsentligt bidrag till arbetet för att få en bra framtid för framför allt invånarna i vår mycket stora region.
Fru talman!

Av interpellationen tycks framgå att Sten Andersson i sammanhanget åsyftar lagen om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. Den höga arbetslösheten under senare år har särskilt hårt drabbat personer med utländsk bakgrund. För vissa grupper är arbetslösheten extremt hög. Situationen är allvarlig, inte minst mot bakgrund av att gemenskapen på en arbetsplats har stor betydelse för individens sociala och kulturella integration i samhället. Mycket tyder på att etnisk diskriminering är en förklaring till den höga arbetslösheten bland personer med utländsk bakgrund. Etnisk diskriminering har allvarliga konsekvenser långt utöver den i och för sig viktiga frågan om arbetslöshet. Ett demokratiskt samhälle kan aldrig acceptera att människor behandlas olika på grund av etnisk eller kulturell bakgrund. Ett samhälle som sviker idealen om alla människors lika värde riskerar att brytas sönder inifrån. Den nu antagna lagen förbjuder etnisk diskriminering i arbetslivet. Den föreskriver också att arbetsgivaren inom ramen för sin verksamhet skall bedriva ett målinriktat arbete för att främja etnisk mångfald i arbetslivet samt att arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att främja sådan mångfald. Ombudsmannen mot etnisk diskriminering har på regeringens uppdrag utarbetat konkreta råd för hur en arbetsgivares målinriktade arbete skall kunna bedrivas. Detta innebär sammantaget att förutsättningarna nu förbättras för att hela den kunskap och kompetens som står till buds i vårt land skall kunna utnyttjas i arbetslivet. Alltfler företag inser hur viktigt det är att genom ökad etnisk och kulturell mångfald i den egna organisationen stärka konkurrenskraften, inte minst på en hårdnande internationell marknad. Det finns därför ingen anledning att tro, att lagen, som Sten Andersson befarar, skulle leda till ökad arbetslöshet. USA erbjuder en intressant jämförelse. Det finns där en långtgående lagstiftning mot etnisk diskriminering. En utbredd uppfattning är att denna lagstiftning starkt har bidragit till att amerikanska företag i betydande utsträckning ser mångfald som en konkurrensfaktor av avgörande betydelse och att man därför arbetar målinriktat för att nå en sådan mångfald. Till skillnad från Sten Andersson har jag den bestämda uppfattningen att det finns en bred folklig förståelse för principen att ingen skall diskrimineras på arbetsmarknaden på grund av sitt ursprung.
Fru talman! Den sista slängen var väl lite onödig, men den är typisk för angreppen på de faktiskt ganska många människor i Sverige som kritiserar vår flyktingpolitik - eller rättare sagt vår havererade integrationspolitik. Men man är ju immun numera mot den typen av argumentation. Det stör mig alltså inte. Problemet i dag, fru talman, baseras på att vi i Sverige har bedrivit en asylpolitik som har skilt sig från den i våra nordiska grannar i allmänhet och i övriga EU-länder i synnerhet. Vi ska ha kunnat hantera frågor som inget annat land ansett sig kunna hantera. Det handlar alltså om antalet människor, inte om huruvida man är röd eller brun eller gul eller vit i huden. Nu kommer jag till det mer konkreta ämnet. Jag tror inte att det blir fler jobb när man inför den här lagstiftningen. Jag är säker på att många arbetsgivare kommer att tveka. De har problem nog med nuvarande lagstiftning. Jag tror inte att det här underlättar. Jag tror i stället att det kan bli så att man för att inte få problem lägger ut jobb på underleverantörer. Sådana kan ju finnas, och finns, utomlands. Det skapar knappast jobb i Sverige. Sedan är det också så, fru talman och fru statsråd, att om man har ett visst antal jobb och ger en del av dessa till några andra så ökar inte antalet jobb. Man gör bara en annan kategori mer arbetslös. Sedan till det här med invandrare och etniska skäl, fru talman. En dansk, en norrman, en tysk - går han eller hon på samma etniska grunder som en iranier eller en somalier? Jag tycker att alla skall behandlas lika oavsett var man kommer ifrån. Sedan tror jag ärligt talat också att det är så att det alltid är besvärligt för första generationens invandrare att anpassa sig i ett land. De erfarenheterna finns från hela världen. Det borde kanske också Sverige någon gång försöka lyssna på. Statsrådet säger att företagen själva inser vikten att av att ha en bredd på de anställda. Om det är så, varför skall man då ha en lagstiftning? Det är klart att det här kan vara vettigt om man t.ex. bedriver en viss verksamhet där man har nytta av ett språk som används av kunder eller av dem som man arbetar med eller för. I Malmö har vi t.ex. ett äldrevårdshem där det finns många serbiska äldre. Då är det så klart en tillgång om det bland personalen finns människor som kan serbiska. Då förutsätter jag att det är normalt att kommunen anställer baserat på de kriterierna. Men annars är ju inte serbiska någon merit i en del andra yrken. Sedan tycker jag faktiskt att USA är ett tveksamt exempel att nämna när det kommer från ett socialdemokratiskt statsråd. När mitt parti, Moderaterna, har stått här i riksdagen och refererat till USA:s arbetsmarknadslagstiftning har vi alltid fått höra att det är det djupaste av alla eländen som man kan referera till. Till sist vill jag ta upp den fråga som jag ställde i min interpellation. Om vi nu inte skall ha diskriminering så finns det t.ex. ett antal restauranger där det bara finns en etnisk sorts människor, om jag får kalla det så. Det finns inga andra som har möjlighet att bli anställda där. Reagerar statsrådet mot detta? Vi hade nyligen en dom i Göteborg, som nu är överklagad. Anser statsrådet att detta är rätt; att man på vissa företag förbjuder andra än dem från det egna landet att få ett jobb?
Fru talman! Det var just för att understryka hur viktigt det är att se mångfalden som en konkurrensfördel som jag tog upp exemplet från Sten Anderssons favoritland USA. Jag tycker att vi också har en del att lära av USA. Vi har mycket att lära av många länder. Allt är inte överförbart till Sverige. En del av idéerna kan vi förkasta, men inte alla. Sten Andersson tror inte att det blir fler jobb i vårt land nu. Verkligheten visar något annat. Det kommer nya jobb varje vecka, tyvärr inte så många nya jobb som jag skulle önska. De flesta nya jobb tillkommer i privat sektor. Och den nya lagen skall framför allt syfta till att se till att vår arbetsmarknad så småningom kommer att spegla befolkningen i övrigt i vårt land. Så är det tyvärr inte i dag - inte inom statlig verksamhet, inte inom kommun och landsting och inte heller i det privata näringslivet. Jag tror att vi gör en miss genom att inte ta till vara den kompetens och den mångfald som faktiskt finns bland människor. Därför vill jag, precis som Sten Andersson själv sade, att norrmän och somalier skall behandlas lika. Och därför har jag föreslagit denna lag. Jag accepterar inte att vi fortsätter att ha det som i dag, dvs. att ju längre bort från Sverige man är född, desto svårare har man att få ett jobb den dag man flyttar hit. Hur kan det komma sig? Varför finns det inte alltid en koppling mellan hög utbildning och möjligheten till ett jobb? Och hur skall en somalier kunna förklara för sina barn att utbildning lönar sig om han eller hon själv står här i Sverige och är högt utbildad läkare men ändå inte får komma till anställningsintervjuer, trots att vi har läkarbrist i vårt land. Det är då som lagen är viktig. Lagen sätter de yttersta gränserna för de värden som vi skall slå vakt om i vårt land - att vi inte accepterar våld mot barn, kvinnor eller män, att vi inte accepterar narkotika, att vi inte accepterar alkohol hur fritt som helst, att vi inte accepterar brott, rån eller andra brott, och att vi inte heller accepterar diskriminering på grund av kön eller etnicitet. Lagarna påverkar också attityder. Och det visar sig att ju mer medvetenhet som finns runt om i vårt land på arbetsplatser och i skolor, desto mer pengar går det att tjäna på mångfalden. Jag var i går på Föreningssparbanken i Rinkeby. Bland personalen där talas det 14 språk. Självklart är det en konkurrensfördel för dem att ha denna kompetens när de skall träffa sina kunder. Hur kan det komma sig att privata och offentliga arbetsgivare i andra delar av vårt land inte inser den konkurrensfördelen?
Fru talman! Jag skall ta ett enkelt exempel, nämligen ett företag som tillverkar fartyg och försöker sälja till Storbritannien och USA där språket är engelska. Då är det väl viktigast att få medarbetare som kan tala engelska? Då kan inte något annat språk - franska, tyska, serbiska eller kinesiska - vara någon direkt merit som kan väga speciellt tungt. Sedan vill jag säga något om invandringen till Sverige. Det är faktiskt så, fru statsråd, att en enig riksdag 1968 beslutade att vi inte skulle ha någon invandring till Sverige från länder utanför Norden. Detta ändrades 1995 då vi gick med i EU. Men fortfarande har vi alltså ingen invandring från länder utanför EU och Norden. De som har kommit hit har gjort det för att de har sökt skydd. Det är alltså inte fråga om den typ av invandring som man har i t.ex. USA. Sedan är det ju bra att representanter för statsrådets parti, efter all kritik av USA:s politik, börjar nyktra till och inser att det kanske även finns något som är bra i USA. Detta är ju inte mina egna uppgifter. Om man ser på remissvar från Sveriges olika företagsorganisationer med hundratusentals medlemmar kan man säga, utan att bli beskylld för att ljuga, att de har varit mycket kritiska till denna lagstiftning. Jag är glad över det som statsrådet sade. Om jag förstod henne rätt så sade hon att om en kineskrog skall anställa en servitör får den inte lov att diskriminera en svensk om han eller hon söker jobb på denna restaurang. Om han eller hon inte får jobbet och om man kan befara att det enda skälet till det är att han eller hon inte är kines är det ett ärende som borde leda till åtal. Har jag förstått statsrådet rätt?
Fru talman! Jag vill börja med att kommentera den första delen av Sten Anderssons inlägg. Jag delar uppfattningen att majoriteten av dem som har kommit till vårt land under 80 och 90-talen har varit asylsökande till skillnad från dem som kom på 50-, 60 och 70-talen som var arbetskraftsinvandrare. De kom hit och fick jobb. De tjänade egna pengar och kunde köpa ett radhus, hyra en lägenhet i det område där de ville bo, och de hade egna pengar att försörja sig med. De blev inte bidragsberoende, vilket har varit problemet för dem som har kommit hit under 80 och 90 talen. De är asylinvandrare och har helt andra erfarenheter och problem med sig i bagaget. De har kommit till vårt land i en tid då vi har upplevt en historiskt sett djup lågkonjunktur med hög arbetslöshet och ännu tuffare villkor för att få ett jobb. Det har försvårat deras möjligheter att verkligen integreras. Att arbetslösheten nu är betydligt högre för människor med utländsk bakgrund än vad den är för människor som är födda i Sverige är ett stort problem. Det beror på flera saker. Ibland beror det på att språkkunskaperna inte har varit tillräckligt bra, dvs. att många har haft svårt att lära sig det svenska språket. Det vidtar vi nu åtgärder mot i den vårproposition som vi presenterade i går med en stor satsning på svenskundervisning till både barn och vuxna. Ett annat problem har varit att de inte har kunnat tillgodoräkna sig den utbildning som de har haft med sig från sina hemländer. Det vidtar vi nu åtgärder mot genom att införa ett valideringssystem så att man skall kunna jämföra en utländsk utbildning med en svensk och sedan kunna ge ett uppdrag till Högskoleverket att skapa möjligheter för den som behöver komplettera sin utbildning, så att han eller hon kan tillgodoräkna sig den som en utbildning som är likvärdig med en svensk utbildning. Vi vidtar också andra åtgärder genom att ge extra pengar till arbetsmarknadspolitiken för att se till att de många långtidsarbetslösa som också har utländsk bakgrund får en chans att komma in på arbetsmarknaden. Allt detta gör vi därför att vi vill minska bidragsberoendet, därför att vi vill minska segregationen och därför att vi ser att ökad mångfald faktiskt är en konkurrensfördel på många olika sätt. Jag skall sedan kommentera den andra delen av Sten Anderssons inlägg. Om jag äger en Kinarestaurang och söker personal och vägrar kalla människor som inte har kinesisk bakgrund till anställningsintervju, diskriminerar jag då? Ja, det gör jag. Om jag som arbetsgivare inte kallar personer till anställningsintervju som har en likvärdig merit eller likvärdig utbildning måste jag, om han eller hon driver processen vidare, bevisa att jag inte har diskriminerat. Det är den stora skillnaden i den nya lagen jämfört med tidigare, att arbetsgivaren har ett stort ansvar att bevisa att han eller hon inte har diskriminerat en arbetstagare inför en intervju. Jag hoppas och utgår från att många människor, både som arbetsgivare och arbetstagare, inser vikten av att den nya lagen verkligen träder i kraft. För att påskynda arbetet och öka medvetenheten om vad lagen innebär har vi fördubblat resurserna till Diskrimineringsombudsmannen, så att hon genom allmänna råd men också genom träffar med företrädare för arbetsmarknadens parter kan sprida informationen snabbt och effektivt.
Fru talman! Jag skall först ta upp detta med Kinarestaurangen. Det kan ju vara så att statsrådet eller jag vill gå på en Kinarestaurang och att vi då vill uppleva en kinesisk atmosfär. Jag kan därför förstå dem som tycker att det skall vara äkta kineser där och inte utklädda kineser. Jag tog detta bara som ett exempel. Men skall de som serverar då försöka få sina ögon att se ut på ett annat sätt än det som är vanligt i Sverige för att de skall se ut som kineser? Jag kan förstå att den kinesiske restaurangägaren vill ha kinesisk personal och att det inte i första hand kanske handlar om hur snabbt servitörerna kan servera mat och hur många tallrikar som de kan bära utan att det handlar om atmosfären. Jag tog detta bara som ett exempel på en lagstiftning som kommer att skapa enormt många problem. Ni säger att ni gör insatser nu. Men vi vet att många invandrare i dag tyvärr har mycket dåliga kunskaper i svenska språket. Där måste man på något sätt säga ifrån, säga att detta måste vi ändra på. Om man inte kan kommunicera på det språk som gäller i det land där man vistas är man till stora delar handikappad från början. Detta med utbildningen har jag aldrig förstått. Om det t.ex. kommer hit en läkare från Iran som har läkarexamen därifrån måste vi kunna ha ett instrument som är sådant att vi kan testa hans kunskaper. Om de då är korrekta vore det väl skam om någon kommun eller något landsting skulle neka honom anställning. Det finns, fru statsråd, exempel på att man från landstingets sida har nobbat just av etniska skäl. Det tycker jag är absolut helt orimligt.
Fru talman! Det kändes skönt att höra att Sten Andersson ändå tycker att det är orimligt att man ibland kan bli diskriminerad trots att man har helt riktig utbildning. Jag tycker också att det är orimligt. Därför vill jag ha den här skarpare lagen. Vi vet ju att det är just den typen av diskriminering som förekommer. Detta med att man kan tala språket i fråga och ha den formella utbildningen men har fel namn är något som jag inte accepterar. Sedan vill jag säga att jag trodde att man gick på Kinarestaurang för den goda matens skull, inte för ögonfärgen på dem som jobbar där. Jag tycker inte att man kan ha den typen av resonemang. Förklara då för mig hur vi skall se eller ta hänsyn till detta med samma typ av upplevelse eller igenkännande när man kommer med sina barn till barnomsorgen eller när man som gammal vill in på ett ålderdomshem eller ett servicehus. Det bästa måste vara att vi ser till att vårt samhälle på alla områden - inom restauranger, inom offentlig verksamhet och i politiken - speglar befolkningen i övrigt. Jag är övertygad om att vi kompletterar varandra bäst så. Precis som jag är övertygad om att vår kompetens är jämnt fördelad mellan kvinnor och män tror jag att kompetensen är jämnt fördelad utifrån etniciteten. Den här lagen är alltså oerhört viktig för att ta ytterligare ett steg mot diskriminering.

Fru talman! Per Landgren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att stärka människovärdet och bidra till att debatten om människovärdet lyfts fram i Sverige. Per Landgren har också frågat vilka åtgärder jag avser att vidta för att kompensera den skada som orsakats svaga grupper genom de kränkningar av människovärdet som skett i Sverige, bl.a. Jag vill i detta sammanhang bl.a. framhålla att regeringen år 1985 inrättade ett råd för medicinsketiska frågor. I beslutet understryks att huvuduppgiften för rådet skall vara att bevaka och bedöma den medicinska forskning, diagnostik och behandling som är särskilt känslig för den mänskliga integriteten och som på sikt kan hota människovärdet. Etiska rådet har i sin skriftserie bl.a. gett ut skriften Det svårfångade människovärdet. I boken konstateras att begreppet människovärde intar en central plats i den etiska debatten och att det är en självklar förutsättning för hälso och sjukvårdslagens stadganden om en vård på lika villkor. Rådet konstaterar vidare att det i ett historiskt perspektiv inte finns fog att säga att människovärdet är mer hotat i dag än tidigare. Snarare är det så att medvetenheten om alla människors lika värde har ökat. Introduktionen av nya teknologier har samtidigt fört med sig ett behov av ökad observans - det gäller inte minst inom hälso och sjukvården och kanske då särskilt i samband med insatser vid livets början och slut. Här har, som jag ser det, Medicinsk-etiska rådet en oerhört viktig roll att fylla. Det är också en av rådets viktigaste uppgifter att följa utvecklingen på forskningsfronten och att i ett tidigt skede slå larm till beslutsfattare om någon åtgärd behöver vidtas för att slå vakt om människovärdet. Tanken att alla människor har ett egenvärde just för att de är människor, inte för vad de har eller gör, utgör också grunden för och innebörden i deklarationer och konventioner om mänskliga rättigheter. År 1996 antog Europarådets ministerkommitté en ny konvention om mänskliga rättigheter och biomedicin. Det är en konvention om skydd för mänskliga rättigheter och människovärdet vid tillämpningen av biologi och medicin. Sverige hör till de länder som undertecknat konventionen och har också för avsikt att ratificera den. Konventionen är det första bindande internationella instrumentet för skydd av människor just i samband med hälso och sjukvård och biomedicinsk forskning. Den innehåller bl.a. principer och föreskrifter rörande information och samtycke, ställföreträdare för icke beslutskompetenta patienter, gendiagnostik och genterapi, forskning och försök på människor, tagande och användning av biologiskt material från människor m.m. Jag vill också peka på att det sedan länge finns ett system med forskningsetiska kommittéer knutna till de medicinska fakulteterna. All medicinsk forskning som innefattar försök på människa skall således granskas och bedömas av en sådan kommitté. Kommittéerna har bl.a. i uppgift att bevaka att informerat samtycke inhämtats och att de personer som deltar i forskningen får behövligt skydd i olika avseenden. När det gäller frågan om kompensation av skada som orsakats svaga grupper genom kränkningar av människovärdet vill jag peka på vad som sagts i den proposition om sterilisering som nyligen överlämnats till riksdagen. Där föreslås en ersättning om 175 000 kr till dem som steriliserats mot sin vilja eller på någon annans initiativ. Ersättningen får framför allt en symbolisk funktion. Det förslag till ersättning som läggs fram innebär av denna anledning betydande avsteg från gällande skadeståndsrättsliga principer när det gäller det allmännas ansvar. Förslaget kan därför inte i framtiden åberopas av andra grupper som kan komma att rikta skadestånd mot staten. Steriliseringsutredningen kommer i sitt slutbetänkande, som blir klart i höst, att presentera forskningsresultat och analyser som skall belysa den svenska steriliseringspolitiken på ett sådant sätt att det går att dra erfarenheter av det förflutna inför framtiden. Mot bakgrund av vad jag beskrivit här har jag för närvarande inte för avsikt att vidta några ytterligare åtgärder.
Fru talman! Låt mig först tacka socialministern för svaret. Min interpellation utgår från de varningssignaler som vi har fått från debatter nyligen om vad som hänt i Sverige under förra delen av 1900-talet. Debatterna har handlat om tvångsmässiga steriliseringar, som vi har hört, om Vipeholm, om kariesforskning utan informerat samtycke och om t.ex. en diagnospraxis där vissa människor klassades som "idioter" och "biologiskt sett lägre stående än flertalet djurarter". Debatterna har handlat om en för oss främmande människosyn som slog rot i den västerländska civilisationen under slutet av 1800-talet och som nådde sitt fruktansvärda crescendo på kontinenten under 40 Jag vill inledningsvis göra klart att det från min sida inte handlar om att angripa t.ex. folkhemmet. Så har socialministern heller inte uppfattat det men angående andra debattörer har den typen av påståenden förekommit i massmedierna. För min del handlar det snarare om att klarlägga en tidsanda i många länder som gick över partigränserna. Min utgångspunkt är enbart hur vi så enigt som möjligt skall lära oss något av denna mörka tid för att kunna identifiera och motverka liknande tendenser i dagens samhälle. Socialministern hänvisar till Statens medicinsketiska råd som menar att det "inte finns fog att säga att människovärdet är mer hotat i dag än tidigare. Snarare är det så att medvetenheten om alla människors lika värde har ökat." Detta kan knappast vara betryggande om man betänker att vi för bara drygt 50 år sedan hade ett bottenläge. Vår beredskap kan således inte med den typen av citat sägas vara god. Låt mig fråga följande: · Hur kommer det sig att det var just Lars Mullback och ståuppkomikern Jesper Odelberg som demonstrerade mot Peter Singer på Bokmässan i november 1997? · Hur kommer det sig att unga svenska politiker kan se människovärdet som ett särintresse bland djurs värden? · Hur kommer det sig att ungdomar är beredda att bryta mot lagar och förordningar för att tvinga pälsaffärer att stänga eller för att släppa ut minkar och spränga slakterier?

Fru talman! Jag uppskattar Per Landgrens hållning i denna fråga. Jag tycker att interpellationen är ett stycke tidsdokument som är viktigt. Det är viktigt att vi diskuterar frågeställningarna. Jag fann dock anledning att citera en skrift som kan spela en viss roll i diskussionen. Jag delar nämligen uppfattningen att respekten för människovärdet i dag ändå är större i ett historiskt perspektiv än vad den har varit. Dock menar jag inte med detta att vi inte skulle stå inför stora risker. Mitt perspektiv är att 1900-talet i allt väsentligt har betytt en seger för demokratin. Med demokratin har också följt en vidgad respekt för människovärdet. Demokratin är i själva verket det stora humanitära projektet. För svensk del kom demokratins genombrott att följas av ett omfattande socialt reformarbete, där tanken var att omvandla demokratins principer till verkliga förändringar i vår kultur. När man talade om alla människors lika rätt och tänkte på yttrandefriheten och rösträtt följdes det också av en föreställning om att vi var och en som individ hade en skyldighet att respektera andra människors yttrandefrihet och rättigheter. När vi talar om medborgerliga rättigheter i traditionell demokratisk mening menar vi, med en mycket stor politisk konsensus i Sverige, att det också innebär en skyldighet för oss som har ett politiskt ansvar att utveckla rättighetskataloger på det sociala och ekonomiska området, i arbetslivet och i utbildningen. Vi kan konstatera att i ett land som haft förmånen att få leva i demokrati under den mesta tiden av 1900 talet, dvs. en demokrati som är fullt utvecklad med alla medborgares lika rättigheter, har respekten för människovärdet vidgats. Däremot är Per Landgren och jag överens om att vi står inför nya hot, att varje generation måste vinnas på nytt. För min egen del är jag ganska oroad över bristen på diskussion om vad den nya forskningen kan innebära på genteknikens område. Vi vet om att detta kan skapa nya möjligheter att bota allvarliga sjukdomar och vägleda oss in i en bättre tillvaro. Men det kan också, satt i fel händer, missbrukas och bli ett sätt att kontrollera oss som individer och styra våra liv på ett sätt som vi inte accepterar. Vi är överens om att hoten inte borta. Vi är möjligtvis oense om vad som hänt under 1900-talet för det svenska samhällets del. Vi har gemensamt en skyldighet över partigränserna och som medborgare att hålla debatten om de mänskliga rättigheterna vid liv.
Fru talman! Jag tror inte att socialministern och jag egentligen är oense heller om vad som hänt. Det som har hänt under 1900-talet är sådant som vi kan klarlägga. Om vi är oense nu bör vi bli ense ganska snart. Till bilden av 1900-talet bör man foga även en djupare dimension, som jag tänker göra innan jag kommer in på frågan om demokrati. De problem som jag har räknat upp, som vi har haft tidigare under 20-, 30 och 40-talen och som interpellationen handlar om kom inte som en blixt från en klar himmel på något sätt. Det fanns en parallell situation i olika länder. Vi i Sverige hade det vi ibland brukar kalla för den svenska värdenihilismen, som under en stor del av detta sekel för generationer av studenter vid våra lärosäten undervisat att tal om människovärde i djupaste mening är meningslöst. Man har jämfört rättighetstal som känsloyttringar, interjektioner, stönanden. Hur hanterar vi ett sådant faktum? Hur hanterar vi att svenska nyttofilosofer nu från universitetens lärostolar i praktisk filosofi lär ut att människans och handlingars värde mäts efter nyttan, efter njutning eller efter avsaknad av lidande? Den yttersta konsekvensen skulle naturligtvis bli att om man vill minimera lidandet kan man till slut eliminera den som lider, för då är lidandet helt och hållet borta. Hur hanterar vi det faktum att just denna nyttoetik eller utilitarism, lätt kan bli ett majoriteternas tyranni över minoriteter? Jag kan även ta upp det som ibland kallas postmodernismen. Det finns en filosofi bakom postmodernismen, en inställning där människovärdet ses som en meningslös västerländsk konstruktion. Den här typen av frågor kan ledas in på historierevisionismen, där forskare i alla fall i namn av någon vetenskap eller utifrån någon plattform försöker förneka nazismens förbrytelser och där kanske Lenin och Stalin lyfts fram trots att människovärdet för dem var avhängigt klasstillhörighet och t.o.m. underordnat klasskampen. Den där typen av djupare frågor hoppas jag - det kanske socialministern kan bekräfta - Millenniekommittén skulle kunna behandla. Vi har i vårt parti talat om en värdekommission. När socialministern talar om etiska kommittéer vågar jag väl ändå säga att etiska kommittéer i sig inte garanterar någonting, utan det är snarare det människovärde, den etiska uppfattning som individerna i dessa kommittéer har som garanterar någonting. Så djupt känner jag inte att vi har, även om det inte handlar om att göra sig märkvärdig, kommit i den offentliga debatten när det gäller etikens plats. Etiken är egentligen någonting stort, ett ämne som ligger under och som är basen för politik över huvud taget.

Fru talman! Jag är inte bara socialminister. Jag är även ordförande i Millenniekommittén, för att nu travestera någon partiledare i ett helt annat område. Jag har förmånen att sedan ett år tillbaka leda arbetet i den kommitté vars uppgift är att stimulera och i någon mån också initiera diskussioner om millennieskiftet. Den första fråga som vi ställde oss och som också är viktig i sammanhanget är: I vilken mån skall det offentliga, dvs. staten, styra en debatt och ange debattens innehåll? Vi bestämde oss i kommittén att tolka direktiven på det sättet att vi inte skall avgöra debattens innehåll, dvs. att vi skall stödja projekt som grundar sig på fria människor, fria rörelser, fria föreningar, som själva vill pröva framtidsfrågorna. Emellertid sade vi att vi måste redovisa vilka frågor vi ändå tycker är viktiga att ställa sig utan att ange svaren. Vi började med en diskussion om frågan vilka förändringar vi står inför. Det skall sägas att när jag tillträdde var jag inte medlem av regeringen. Kommittén består av ett antal människor som deltar i samhällsdebatten eller kulturdebatten. Vi var överens om att vi faktiskt står inför mycket omfattande förändringar av vår kultur. Den nya informationstekniken, internationaliseringen och förändringen av det industriella samhället till något nytt som vi inte har ett riktigt bra namn för kommer att innebära att vår identitet, våra lojaliteter och våra sociala sammanhang kommer att förändras. Kvar blir då att diskutera hur vi identifierar oss själva, hur vi beskriver oss själva och framför allt vilka värden vi vill föra över i 2000-talet. Till slut handlar det om ett absolut värde som man inte kan kompromissa om, och det är människovärdet. Det är med utgångspunkt i respekten för allas lika rättigheter och allas lika värde som hela demokratin byggs upp. Allt annat kan vara relativt, men människovärdet är icke relativt. Med den utgångspunkten sökte vi för att hitta projekt som vi skulle kunna stödja. En rad projekt som tar fatt i detta från kyrkor, folkrörelser, enskilda och organisationer har nu fått stöd. Jag hoppas att detta kommer att innebära att vi under det kommande året, med start i höst, kommer att få en omfattande diskussion med utgångspunkt i hur vi bevarar respekten för människovärdet i det förändrade samhället.
Fru talman! Jag tycker att det var väldigt positivt att höra att det absoluta människovärdet ligger fast och att det är oomkullrunkeligt. Ibland när man i debatten talar om demokrati säger man lite för snabbt demokratiska värden eller värderingar som om demokratin i sig garanterade någonting. Med demokrati kan man ju lätt fatta ett beslut där 51 % bestämmer vad 100 % skall ha på sig, som Assar Lindbeck sade en gång i en radiodebatt. Det gör ju att det måste finnas någonting under demokratin som är som en bas, som stagar upp och som inte är förhandlingsbart, och bland det som socialministern har nämnt är människovärdet just detta. Utifrån den grunden tror jag faktiskt att man även kan etablera andra grundläggande värden. Vi har ju dokumenterat dem i FN och Europarådet. Det finns kataloger, som har nämnts tidigare, om mänskliga frioch rättigheter. De bör också stoppas in här och bli ett slags följder av det absoluta och i princip okränkbara människovärdet. Jag skulle gärna se att detta var någonting som genomsyrade alla oss politiker. Nu kan man väl säga att det gör det, men debatten haltar ibland. Man glömmer bort de absoluta värden som måste finnas i grunden, eftersom demokratin i sig inte garanterar dem. Jag tycker att det var mycket positivt att höra från ordföranden i Millenniekommittén att ni har slagit fast detta. Det var mycket positivt.
Fru talman! Ibland kan man tycka att det är synd att interpellationsdebatter inte kan vara längre och att det inte är fler som deltar. Just den här frågan är av stor vikt. Jag tycker, som jag tidigare sade, att Per Landgrens interpellation är ett spännande dokument. Det finns en formulering som komplicerar demokratibegreppet precis så som det bör kompliceras, nämligen: Innan nationalsocialisterna fick makten genom demokratiska val. Det är historiskt alldeles korrekt. Demokrati kan alltså innebära att diktaturens anhängare tar makten och sedan avskaffar demokratin. Detta är den demokratiska paradoxen. Lösningen på det problemet bör sällan vara förbud mot annorlunda tankar, utan däremot en skyldighet för var och en att driva kampanjer, upplysa, agitera och informera mot diktaturens anhängare.

Fru talman! Marietta de Pourbaix-Lundin har frågat mig om regeringen avser att lägga fram förslag som åter gör det ekonomisk möjligt för alla funktionshindrade att fritt välja anordnare enligt I mitt svar vill jag ta upp den andra frågan först. För närvarande är Riksförsäkringsverkets rapport Översyn av personlig assistans föremål för remissbehandling. Remisstiden går ut den 10 maj i år. Med hänsyn till detta vill jag avvakta remissinstansernas synpunkter innan jag är beredd att föreslå några förändringar vad gäller reglerna för assistansersättning. Det är viktigt att eventuella förändringar är väl underbyggda innan de genomförs. Så till frågan om frihet för funktionshindrade att själva välja assistansanordnare.
Vi definierar samhällets skyldigheter med utgångspunkt i medborgarnas rättigheter. Jag tror att det är en viktig princip när vi skall arbeta för att bevara och utveckla människovärdet.
Personlig assistans och assistansersättning är en reform som inneburit att personer med svåra funktionshinder fått chansen till ett självständigare liv och ökade möjligheter att delta i samhället. Grunden för reformen är att den enskilde fritt skall kunna välja sin assistent, och denna princip är och har varit en ledstjärna då nödvändiga översyner av systemet genomförts. Genom ett införande av schablonen i assistansersättningen har administrationen förenklats för assistansberättigade, för assistansanordnare och för försäkringskassorna. Därmed har resurser frigjorts som kan komma de assistansberättigade till del. Avsikten har inte varit att styra över assistansen från kooperativa och privata anordnare till kommunen. Att så skulle ha skett finns det inte heller några belägg för.
Fru talman! Jag tackar för det halva svar jag har fått. Jag får väl respektera att socialministern inte vill gå vidare när det gäller den del som är ute på remiss, men jag kan väl ändå få ta upp vissa saker. Skälet till att jag ställde den här interpellationen var att jag på en muntlig frågestund ställde en fråga till socialministern om socialministern var beredd att ändra den schabloniserade ersättningen till assistenter. Då fick jag ett väldigt märkligt svar tycker jag. "Avsikten är inte att försämra assistansersättning. Den information jag har pekar snarare på att det här faktiskt har lett till en positiv utveckling", svarar socialministern. Det är då jag hajar till. Jag undrar vem det har lett till en positiv utveckling för. Det har absolut inte lett till en positiv utveckling för dem som har de största funktionsnedsättningarna. Det har inte lett till någon positiv utveckling för försäkringskassans administration. Det beskrivs tvärtom tydligt att en del av det man skulle vinna på detta med schablonen har ätits upp genom att man får behandla dem som har särskilda skäl. Därför blev jag väldigt konfunderad. Jag är kanske allra mest konfunderad över att man inför en schablon över huvud taget, eftersom vi alla är olika. Och det är även funktionshindrade. När lagen kom 1994 - LSS och LASS - var den ju egentligen till för dem som har de svåraste funktionshindren och de svåraste funktionsnedsättningarna. Det är de som behöver valfriheten allra mest, och den har de inte längre. Jag tänkte citera lite ur ett brev som jag har fått från en, som hon säger, tjej på 21 år. Jag har pratat med henne om att jag får citera ur brevet. Hon skriver till mig att hon är en tjej på drygt 21 år som bor i Dalby i Skåne. Hon förklarar att hon har en medfödd hjärnskada, är mycket svårt rörelsehindrad, är gravt utvecklingsstörd, saknar talförmåga, har svår epilepsi m.m. Hon har naturligtvis fått personlig assistans beviljad i den här situationen. Eftersom hon är utvecklingsstörd kan hon inte själv vara arbetsledare och lära upp och handleda sina assistenter, utan hon ingår i ett brukarkooperativ som heter Brukarkooperativet JAG. Hon kommer sedan till sitt problem: Vad är då mitt problem? Jo, sedan LSS och LASS kom 1994 har förändringar i lagen gjorts, förändringar som drabbar oss som har de allra största funktionsnedsättningarna, oftast med motiveringen att det har blivit bättre för de allra flesta, utan att hänsyn tagits till att de som fått det sämre är de som har allra största assistansbehovet. Hon fortsätter med att uttrycka stor oro för den rapport som Riksförsäkringsverket har på remiss och för att man kanske inte skall kunna få utökad ersättning för arbetsledning, servicegaranti osv. Det är helt nödvändigt för henne. Hon avslutar med att skriva: Vi som har mycket stora funktionshinder hörs inte mycket, dels för att vi är så få, dels för att vi själva inte kan klaga utan måste ha hjälp med det också. Allra sist skriver hon: Jag behöver inte bara beviljade assistanstimmar utan också ekonomiska förutsättningar för assistansen. Snälla, hjälp mig så att jag inte behöver gå i ständig oro för att min assistans är hotad. Med vänliga hälsningar, Mia Ek, genom företrädare. Hon har naturligtvis inte kunnat skriva själv. Jag vill skicka med socialministern detta. Man måste hitta en lösning för vi är alla olika, även de funktionshindrade. Om vi nu inte skall gå tillbaka till vad som var tidigare, kan man kanske ha olika nivåer på schablonen. Någonting måste göras. Sedan kommer vi till min andra fråga. Den kan jag ta i mitt nästa inlägg, för jag tycker att vi kan ha en rejäl diskussion om den. Jag menar att situationen för alternativen har förändrats rejält i och med schabloniseringen. Men det får jag återkomma till.
Fru talman! Schabloniseringen har, så som jag uppfattar det, inneburit fördelar när det gäller hanteringen av ersättningen. De farhågor som flera hade när man införde det har, såvitt jag förstår, inte besannats. Det är alldeles säkert så att man kan diskutera om man skall fortsätta arbeta med schablonersättning eller om man skall hitta ett bättre system. Den diskussionen kommer vi sannolikt att föra när vi skall dra slutsatser av Riksförsäkringsverkets rapport. Då får vi anledning att ta hänsyn till och diskutera hela frågan om ersättning. Problemet är att interpellanten begär svar på frågeställningar som är svåra att svara på helt enkelt därför att nu är Riksförsäkringsverkets översyn ute på remiss. När den remissen kommer in, om mindre än en månad, skall vi ta ställning till hur vi skall hantera ersättningarna framöver. Då får vi anledning att föra en rejäl diskussion om hur den framtida ersättningen skall se ut.
Fru talman! Då går jag till min första fråga, om ifall regeringen avser att lägga fram förslag som återigen gör det ekonomiskt möjligt för alla funktionshindrade att fritt välja anordnare enligt LSS och LASS. Jag får till svar att avsikten inte har varit att styra över assistans från kooperativa och privata anordnare till kommunen. Att så har skett finns det inte heller belägg för. Då skulle jag direkt kunna fråga socialministern: Finns det belägg för motsatsen? Jag har varit i kontakt med en hel del kooperativa och även privata företag som ordnar assistans. Jag har fått veta, om verkligheten som råder, att för att få ihop det, eftersom pengarna inte räcker, får man numera söka sponsorer. Man får anställa folk som säljer brevmärken för att få in pengar. Skulle någon ny person vilja komma in i ett kooperativ får man kallt räkna på om de pengar som man får med räcker till den kvalificerade hjälp som personen behöver. Det betyder att de funktionshindrade som har de största behoven inte kommer att kunna komma in i kooperativen eftersom pengarna inte räcker. Det innebär att kommunen är det enda alternativet som återstår. Kommuner kan ju alltid skjuta till pengar på annat sätt. Det gör kommuner också. Många kommuner har stora underskott för att de skjuter till pengar på annat sätt. De kan betala en annan lön än kooperativ och andra anordnare kan. Jag menar att det här med valfriheten, som vi alla var överens om och som socialministern skriver i sitt svar var grunden för reformen, nu håller på att inskränkas på det här sättet. Man kan inte välja fritt. Det är väldigt beklagligt. Därför vill jag veta om man skall göra något åt det. Jag förstår nu att socialministern tycker att man skall se alltihop i ett paket. Det är ju bra om man gör det för en gångs skull. Det är inte en förändring man har gjort, utan tre fyra förändringar, och allihop har faktiskt inneburit försämringar. Det framgick ju också av brevet. Det har inneburit försämringar för just dem som behöver assistans allra mest. Jag undrar vilka analyser man gjorde innan man gjorde de förändringarna. Nu skall man tydligen göra en seriös genomlysning innan man gör något ytterligare. Man kan ju undra om man har gjort en seriös genomlysning tidigare, när man gjorde förändringar - när man schabloniserade, när man förde över timmar till kommunerna, när man inskränkte möjligheten för barn i skolan att ha personlig assistans. När jag ändå har socialministern här måste jag fråga en sak som berör assistansen. Det gäller 65 årsgränsen. Ett enigt socialutskottet har begärt att regeringen skulle återkomma under våren med förslag om att ta bort den gränsen. Nu har vårpropositionen kommit, och det fanns ingenting som säger att man skall ta bort 65-årsgränsen, dvs. att man skall ha möjlighet att ha personlig assistans även efter 65 års ålder om man redan har haft det före 65 års ålder. Jag måste fråga socialministern varför regeringen inte har gjort det som ett enigt utskott faktiskt hade ett tillkännagivande till regeringen om.
Fru talman! Avsikten är alltså att som ett resultat av den översyn som Riksförsäkringsverket nu gör och som är ute på remiss göra en samlad bedömning av hur utvecklingen när det gäller assistansersättningar har varit. Det är intressant med denna reform därför att den är unik på många sätt. Den är unik som tanke och som inslag i välfärdspolitiken. Det är ett av de största framsteg vi har gjort när det gäller handikappolitiken. Det finns alla skäl att se till att denna reform kan utvecklas. Men den är också unik på ett annat sätt. Det är ett av de mycket få områden i den offentliga tillvaron där man faktiskt har ökat de statliga engagemangen, i pengar mätt, under de djupaste krisåren. Det är en reform som har fått växande anslag, där Sveriges riksdag år efter år har ställt nya medel till förfogande. Det är ett viktigt konstaterande att hela denna reform faktiskt har klarats genom de djupaste ekonomiska svårigheterna. Men den har naturligtvis följts av omprövningar till viss del, relativt marginella förändringar, för att effektivisera systemet. I vilken mån det har inneburit oacceptabla förändringar får vi en chans att se när vi tar ställning till de remisser som nu kommer till följd av översynen som görs. Jag vill påpeka att bilden av att assistansersättningen skulle ha genomgått stora och omfattande förändringar inte är alldeles korrekt. Sanningen är att ersättningen i dag tar dubbelt så mycket av det offentliga som den gjorde när den infördes. Det är jag stolt över. Det är ett bevis för att Sveriges riksdag faktiskt har sett reformen som viktig, och har velat satsa ökade resurser på den.
Fru talman! Det är riktigt att mer pengar har satsats. Det beror ju på att fler personer har fått personlig assistans. Det betyder inte att var och en har fått det bättre. Det gör det faktiskt inte. Från moderat håll har vi hela tiden satsat mera pengar. Vi satsar nu i budgeten 2,1 miljarder mer på det här området än vad regeringen gör för att man skall kunna återställa den personliga assistansen till sitt ursprungliga skick. Det var ju en borgerlig regering som införde den. I och för sig var hela riksdagen enig, det skall vi säga. Så var det. Jag fick över huvud taget inte något svar när det gällde 65-årsgränsen. Frågan var varför regeringen inte har verkställt vad ett enigt socialutskott ville, att man tar bort 65-årsgränsen. Men det kanske kommer i den totala översynen. Jag har förstått att allt vägs in där. Det finns en fara i det här. De förändringar man har gjort har inneburit försämringar. Det kommer fram ganska väl när man just ser till dem som är mest funktionshindrade, som har de största behoven. De har fått ta smällarna hela tiden. Om det drar ut på tiden innan man gör något åt bl.a. schablonersättningen finns risken att regeringen och socialministern spelar någon form av svälta räv med alternativen, alltså i slutändan med de enskilda funktionshindrade, så att valfriheten och de honnörsord som fanns i reformen - valfrihet, integritet, självbestämmande - inte finns kvar. Därför är det bråttom att göra något. Jag hoppas att den här debatten har givit socialministern något att tänka på. Det går inte att bara se på bredden, utan man måste inse att funktionshindrade är individer, att de är väldigt olika, att de inte är stöpta i samma form. Det är inte heller socialministern och jag. Detsamma gäller för de funktionshindrade. Spela inte svälta räv med dem just nu.

Fru talman! Låt mig börja med att säga att den satsning som görs är välkommen. Därom är vi nog alla överens. Men låt mig också konstatera att jag anser att den satsning som vi är överens om och som från regeringens sida har tagit sig uttryck i en satsning på 1 1⁄2 miljard kronor är för liten. Det räcker inte när man tänker på att det är fråga om 60 000 lärare som skall utbildas. Jag ger uttryck för den oron i min interpellation. Det är en oro som jag delar med andra. Efter att ha tagit del av statsrådets svar måste jag säga att jag inte har blivit lugnad. Avsikten med satsningen är ju att hjälpa kommunerna med att höja IT-kompetensen bland lärare. Syftet är att vi vill skynda på processen. Det är klart att det är kommunerna som har ansvaret för lärares kompetensutveckling, precis som statsrådet skriver i sitt svar. Men hur ser situationen ut i landets kommuner? I Malmö strejkar man och i Luleå har det varit vikariestopp. Man blir bekymrad när man kan konstatera att kommunerna kommer att drabbas beroende på hur de går in i projektet med kostnader. I en del fall är det höga kostnader. Det gör kanske att de å sin sida drar sig för att göra en nödvändig satsning, eftersom det är fråga om ett erbjudande. Därför har vi moderater lagt oss på en högre nivå. Jag ställer två frågor. Dels frågar jag om statsrådet är beredd att låta examinera lärarnas förvärvade kunskaper genom ett digitalt kunskapsprov, dels om lärarnas IT-utbildning skall utvärderas. Man kan se de frågorna som en. Statsrådet hänvisar visserligen till att delegationen har i uppgift att utvärdera. Skräp vore det väl annars, om man har ledningsansvaret för projektet och inte själv utvärderar. Den verkliga utvärderingen ligger i vilka kunskaper de människor redovisar som har deltagit i satsningen. Varför inte göra det i form av ett digitalt kunskapsprov? Det är inte fråga om att jag begär att skolministern skall utöva någon form av ministerstyre. Jag skulle dock välkomna om skolministern ville ge uttryck för en önskan om en mer individualiserad examination, och gärna att man i den examinationen skall använda den teknik och de kunskaper som man har fått utbildning i.

Fru talman! Interpellationens syfte är att lyfta fram betydelsen av ett digitalt kunskapsprov och en individualisering av examinationen. Det är en del i det hela. När det gäller utvärderingen har jag redan poängterat betydelsen av att ta reda på vilka kunskaper som deltagarna i utbildningssatsningen får. Jag tycker att det är bra om kontakter har knutits så att fler externt kan utvärdera den verksamhet som kommer att bedrivas. Med tanke på det antal lärare som är inblandade är det inte precis avklarat i en hast. Detta leder mig över till en reaktion som jag har mött när jag har frågat runt på detta område. Jag har bl.a. deltagit i utbildningsutskottets genomgång i den här frågan. Jag har också frågat branschkunniga hur branschen uppfattar hanteringen av den här utbildningssatsningen. En reflexion som jag vill skicka med statsrådet och eventuella läsare av protokollet är att IT-satsningen av många uppfattas som långsam. Det är kanske riktigt. Jag kan inte avgöra om det är rätt eller fel, men när branschen uppfattar en sak på det här sättet tycker jag att man skall ta vara på signalen och lägga sig vinn om att hantera satsningen snabbare. Det ledningssystem som man har valt kräver användande av externa utbildare i mycket stor omfattning. Utbildarna sitter nu och väntar på att delegationen och de personer som svarar för utbildningen skall vända sig till dem och upphandla den utbildning som satsningen avser. Det är bra att det finns extra pengar och att statsrådet signalerar att behovet av kompetensutveckling är beaktat. Det är bra, men jag vill påstå att det fortfarande är för lite pengar med tanke på den lärargrupp som vi vänder oss till. Är vi inte beredda att göra en satsning som svarar mot de behov som finns, riskerar vi att bli tvungna att tumma på de kvalitetskrav som vi säger oss vilja uppfylla och som finns i den redovisade kriterielistan. Den varningen vill jag skicka med.

Fru talman! När det gäller den redovisning jag har fått här i dag av statsrådet kan jag konstatera att statsrådet och jag är överens i väldigt mycket om behovet av satsningen och betydelsen av den. Det finns också ett stort intresse och en önskan att snabba på de utbildningssatsningar som det nu är fråga om. Statsrådet ägnar mycket tid åt att betona kommunernas ansvar och betydelse i projektet och även skolledarnas roll. Det är alldeles riktigt. Samtidigt konstaterade jag i min inledning att situationen i kommunerna i dag är sådan att skolans budget mer eller mindre fungerar som ett dragspel beroende på den kommunalekonomiska situationen. Vissa kommuner har litet utrymme. Statsrådet konstaterade själv att visa kommuner har kommit långt inom detta område. Men jag vill påstå att den kommunala ekonomin de facto är ett hinder för kompetensutveckling. Utifrån statsrådets svar kan jag konstatera, och där kvarstår min oro, att kommunerna får räkna med extrakostnader med anledning av detta och det, som jag tidigare sade, i en ganska stor omfattning i en del fall. Det gör att kommuner förhindras att delta. Det är viktigt att man gör en utvärdering och att man löpande följer konsekvenserna av satsningen. Det är också därför som jag uttrycker min oro över det i mitt tycke låga anslag som satsas på detta.

Kammarens sammanträde återupptas, nu för riksdagens frågestund. I dagens frågestund representeras regeringen av vice statsminister Lena Hjelm-Wallén, kulturminister Marita Ulvskog, försvarsminister Lejon. Vice statsministern besvarar allmänpolitiska frågor; övriga statsråd besvarar frågor inom vars och ens ansvarsområde.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa två frågor om kriget i Jugoslavien. För det första: Jag blev väldigt glad när jag hörde att Frankrike och Tyskland har lämnat förslag på hur man skulle kunna lösa konflikten och att man har tänkt återinsätta FN som ansvarigt för konfliktlösning. Det gladde mig väldigt mycket. Därför skulle jag vilja fråga: Kommer den svenska regeringen nu att använda sitt förtroendekapital internationellt för att snabbt få stopp på bombningarna mot Jugoslavien? För det andra: Det finns många invandrargrupper i Sverige. Serberna är en stor grupp som känner sig väldigt illa behandlad genom den ensidiga massmediala informationen. Därför skulle jag vilja veta: Känner regeringen någon oro för att vi skulle kunna få svåra konflikter mellan invandrargrupper i Sverige på grund av detta?
Fru talman! Den som snabbt kan se till att bombningarna i Jugoslavien upphör är president Milosevic, och det gör han genom att säga att han är beredd att förhandla och accepterar de villkor som inte bara Nato utan hela omvärlden har satt upp för hur den här frågan skall lösas. Vi är från den svenska regeringen mycket glada över att fler nu inser att FN bör ha en roll i det här. Det har vi ansett hela tiden, och det kommer vi att verka för fortsättningsvis också. Vad gäller serberna i Sverige är jag bekymrad över deras situation. Många tar nu på sig den massmediala bilden, och det är väldigt tungt för dem. Jag kommer själv att träffa grupper av serbiska invandrare vid olika tillfällen för att göra klart för dem att vi naturligtvis inte lägger skulden på dem för det som händer i deras tidigare land.
Fru talman! Jag tackar för svaren, särskilt på den andra frågan. När det gäller den första frågan är jag väldigt besviken över att den socialdemokratiska regeringen inte tänker använda sitt internationella förtroendekapital för att få stopp på bombandet.
Fru talman! Vi försöker göra allt vi kan för att det skall ske. Men man måste förstå dynamiken i den här frågan såsom den nu har kommit att utveckla sig. Det var faktiskt president Milosevic som var den utlösande faktorn till att detta måste äga rum, och det är också han som har möjlighet att stoppa det hela. Vi trycker på allt vad vi kan för att det skall ske. Vi tror t.ex. att vi i samtal med ryssarna kan spela en roll, och vi tror att de kan spela en roll i samma syfte: att få Milosevic att arbeta tillsammans med det internationella samfundet.
Fru talman! Jag har en fråga till försvarsminister Häromdagen protesterade i en skrivelse till ÖB en stor grupp officerare från olika förband och regementen mot de stora nedskärningar av försvaret som försvarsöverenskommelsen mellan Socialdemokraterna och Centern har gjort möjliga. De anser att det med de aviserade nedskärningarna inte går att stå för ett försvar i ordets egentliga mening. Till försvaret hör i dag också att delta i internationella missioner av olika slag, och propåer kommer om behov av insatser också från Sverige med deltagande och engagemang i förväntad och planerad aktivitet på exempelvis Balkan. Hyser försvarsministern samma oro som många av försvarets experter, dit väl också officerarna räknas, att det som nu händer inom det svenska försvaret, dvs. de aviserade och planerade nedskärningarna, är förenat med stora risker med tanke på vår förmåga att försvara oss och den säkerhetspolitiska situation som nu råder i Europa? Eller med andra ord: Kvarstår försvarsministerns uppfattning om det säkerhetspolitiska läget, och är Sveriges möjligheter att delta i internationella uppdrag orubbade?
Fru talman! Jag har personligen inte läst skrivelsen. Den är riktad till överbefälhavaren. Jag anser att det verkligen är läge för debatt, och debatten skall vara fri i en demokrati. Självklart skall svenska officerare kunna göra inlägg. Vad det handlar om är ett antal arméofficerare som skriver till överbefälhavaren och har synpunkter på avvägningen: Hur skall försvaret sammansättas i den nya säkerhetspolitiska situationen? Det är kanske riktat mot avvägningarna mellan det som vi brukar kalla för försvarsgrenar men som i dagens läge inte är riktigt relevant längre. Om man anför ett argument som har att göra med hur mycket internationell verksamhet vi skall kunna ha vill jag säga att vi skall öka våra internationella möjligheter. För arméofficerare finns det en mycket viktig diskussion att ta - internt, men också i vidare kretsar: Hur skall framtidens armé vara beskaffad? Skall den vara tungt mekaniserad med förhållandevis få soldater och officerare, eller finns det också utrymme för lättare förband och därmed fler officerare och kanske fler värnpliktiga? Det är en viktig debatt som nu är på gång. Överbefälhavaren kommer den 19 maj med sitt förslag till avvägning av stridskrafterna.
Fru talman! Tack för svaret. Jag tycker ändå inte att jag riktigt fick svar på den fråga som jag ställde, nämligen om försvarsministern anser att vår förmåga att försvara oss i förhållande till den säkerhetspolitiska oro som nu råder i Europa finns kvar. Gör den det?
Fru talman! Ja. Sveriges försvar, som det ser ut i dag, har en praktiskt taget total inriktning mot en tänkt möjlig invasion från f.d. Sovjetunionen och Warszawapakten. Risken för en sådan invasion - över Östersjön, med luftlandsättningstrupper eller med ett inbrott över vår Norrlandsgräns - bedömer vi fortfarande som praktiskt taget osannolik under de kommande tio åren. Försvaret behöver genomgå en förändring för att kunna vara mer relevant inför de hot som finns under de kommande tio åren. I den bilden ingår att kunna verka i större omfattning och med större uthållighet i någon fredsmission, t.ex. i Europa, när så är påkallat och när de legala förutsättningarna för någonting sådant finnes.
Fru talman! Om jag skall tolka det här svaret betyder det alltså att vår säkerhetspolitiska hållning och försvarets ställning är goda i den situation som nu råder i Sverige. Vi har ingenting att frukta, vi är fullt kapabla och vi har också stora möjligheter att sända missioner från Sverige med den ekonomiska ram som vi har när det gäller försvaret i dag.

Fru talman! Jag skulle vilja ställa min fråga till miljöministern, som häromdagen svarade på min skriftliga fråga om hur regeringen tänkt hejda nya planerade provborrningar efter olja och gas i Skagerrak. Den danska energimyndigheten har nämligen nyss givit två amerikanska oljebolag tillstånd att påbörja efterforskningar, och sedan min fråga ställdes har de danska myndigheterna också givit tillstånd till oljeletning i Kattegatt. Miljöministern påpekar i sitt svar att det krävs miljökonsekvensbeskrivningar och att en kommission tillsätts. Det är gott och väl, enligt den nordiska miljöskyddskonventionen. Avslutningen i svaret är mycket kraftfull, nämligen: Vi kommer inte att acceptera att miljön i Skagerrak äventyras genom borrning efter olja vare sig det är fråga om provborrningar eller efterföljande utvinning. Då kommer min fråga, miljöministern: Är det inte dags att komma överens med just Norge och Danmark om att förbjuda all letning efter olja och gas i både Skagerrak och Kattegatt, att en gång för alla freda dessa utsatta och viktiga marina ekosystem?
Fru talman! Jag tror att vi är överens om hur vi ser på riskerna för miljöstörningar i Kattegatt och Skagerrak. Det som har hänt är att några företag har fått möjlighet att göra seismologiska studier och litteraturstudier för att ta reda på förutsättningarna för att hitta olja i två områden. Ett ligger, inte i Kattegatt, men väl på land i Danmark och ett i Skagerrak. Vi har fått en ursäkt från de danska myndigheterna för att man inte har informerat oss om det som har hänt. Nu är vi fullt informerade. Innan det blir en provborrning kommer det att behöva göras miljökonsekvensbeskrivningar. Där har vi möjlighet att öva inflytande. Innan det sedan - vilket jag tror aldrig blir aktuellt - blir kommersiell drift kommer det att göras ytterligare en omgång med miljökonsekvensbeskrivningar och det blir möjligheter till svenskt inflytande. Självfallet följer jag detta uppmärksamt och kommer att fortsätta att göra det så länge det är aktuellt.
Fru talman! Alla som tidigare har varit engagerade i den här frågan, och det är väldigt många nere på bohuskusten - politiska organisationer, miljöorganisationer, kommunstyrelser, miljönämnder - håller nu på att samla krafterna för att på något sätt ge stöd och trycka på regeringen att ta initiativ. Jag menar att det inte räcker att enbart ha en kommission och miljökonsekvensbeskrivningar. Sverige måste ta initiativ till att få stopp på det här letandet en gång för alla. Det är där jag menar att miljöministern har en mission. Ta initiativ till detta!
Fru talman! Jag skall naturligtvis överväga om det finns ytterligare någonting att göra utöver att följa det vanliga sättet att hantera de här frågorna. Jag tycker i och för sig att det finns mycket som är väldigt betryggande i detta. Innan provborrning, miljökonsekvensbeskrivning, innan eventuell drift - som jag inte tror blir aktuell - ytterligare miljökonsekvensbeskrivning. Det är i samband med att man gör bedömningar av miljökonsekvenserna av detta agerande som det är möjligt att på saklig grund ha inflytande över den här frågan. Men jag är öppen för andra alternativ att påverka utvecklingen.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Leif Pagrotsky. Vi har de senaste tre veckorna sett de tragedier som följer i spåren av kriget och krigets fasor. Jag har en fråga som anknyter till detta, nämligen krigsmaterielexport. Riksdagens konstitutionsutskott och sedan också riksdagen i sin helhet har konstaterat att riktlinjerna för följdleveranser av krigsmateriel ger utrymme för att bevilja tillstånd utan att beakta mänskliga rättigheter i mottagarlandet. Riksdagen uppdrog också åt regeringen att överväga att precisera de avsnitt i riktlinjerna för krigsmaterielexporten som behandlar just detta. För drygt en vecka sedan presenterade en utredning sitt förslag i de här avseendena. Överraskande nog föreslår utredaren inget förtydligande när det gäller mänskliga rättigheter. Om jag har förstått saken rätt har Leif Pagrotsky i några kommentarer sagt att han är nöjd med utredarens förslag. Min fråga till statsrådet blir: Anser Leif Pagrotsky att riktlinjerna för följdleveranser är glasklara och entydiga? Jag skulle vilja ha ett besked om hur han anser att man kan beakta förhållandena för mänskliga rättigheter i mottagarlandet också vid följdleveranser.
Fru talman! Jag tror att Sven Bergström måste ha fått det här om bakfoten. Bedömningar av läget vad gäller mänskliga rättigheter är alltid en central del av övervägandena när det är fråga om tillstånd eller avslag i samband med krigsmaterielexport. Konstitutionsutskottet och sedermera riksdagen begärde att vi skulle överväga om det behövdes ytterligare preciseringar vad gäller följdleveransbegreppets innebörd. Det är en separat fråga som inte hör ihop med frågan om de mänskliga rättigheterna. Sådana funderingar pågår just nu. Vi har haft en utredningsman, en känd nedrustningsexpert som heter Lars Norberg, som har gått igenom detta noggrant och kommit med sitt förslag och sina funderingar. Det vore helt främmande för mig att innan detta har varit på remiss och innan jag har tagit del av vad alla andra som är intresserade av detta tycker gå ut och säga vad regeringen kommer att göra med detta. Då vore hela remissförfarandet meningslöst. Alla de människor som skulle studera förslaget och komma med synpunkter skulle naturligtvis tycka att det var bortkastad möda. Så vill jag inte ha det. Jag vill för mitt ställningstagande ta del av alla tänkbara argument för och emot utredarens förslag innan jag ger några kommentarer om vad jag tycker är en lämplig väg att gå i den här frågan.
Fru talman! Jag hoppas att det kan bli som Pagrotsky säger, att han tar del av remissyttranden och kommer fram till en bra slutsats. Det jag förvånades över i utredarens förslag var att han har hänvisat till att krigsmaterielexportkontroll fordrar så komplexa överväganden av politisk natur att man därför inte skall gå in med ett detaljerat regelverk för att styra detta. Vad det handlar om är ju mänskliga rättigheter. Jag tycker att statsrådet redan i dag borde kunna säga att man självfallet alltid skall väga in mänskliga rättigheter även när det gäller följdleveranser. Så långt hoppas jag att statsrådet kan gå redan i dag, ett klart besked till riksdagens ledamöter.
Fru talman! Jag försökte inleda mitt svar med att säga, och det tänker jag upprepa nu, att bedömningen av läget vad gäller mänskliga rättigheter självfallet alltid är en väsentlig del av bedömningarna när det gäller huruvida man skall ge tillstånd till krigsmaterielexport eller om man skall avslå de framställningar som företagen har kommit med. Jag har sagt det två gånger, jag kan säga det en tredje om det önskas.

Fru talman! Det handlar alltså om sex nationella uppdrag som löper ut vid årets slut. Det är barnteateruppdraget, bildkonstuppdraget, ett musikuppdrag i nya former, ett ungdomskulturuppdrag, ett museiuppdrag och ett filmuppdrag. Senare har det tillkommit ett uppdrag som löper ytterligare något år och som handlar om form och design. Det vi har gjort nu är att vi har bett Statens kulturråd om ett underlag för att fördela de nya sex uppdragen. Vi har fått ett förslag från Kulturrådet. Vi har dessutom fått mängder av förslag som har skickats direkt till Kulturdepartementet. Nu kommer vi att remittera Kulturrådets förslag och då hoppas vi att deras förslagslista skall fyllas på ordentligt av dem som är engagerade i dessa frågor. Detta bildar det gemensamma underlaget för regeringens beslut. Det kommer vi att redovisa i anslutning till budgetpropositionen, alltså i mitten av september.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till ställföreträdande statsministern. Denna vecka har regeringen visat upp spännande, för att inte säga spänningsfyllda, interiörer. På Ekot i radion i morse sade den socialdemokratiske gruppledaren att det är problem med korsande och motsägelsefulla uttalanden från statsråd som sedan någon "vän av ordning" skall korrigera. Detta är förvirrande, utropar samma gruppledare. Skall jag som liberal parlamentariker här i riksdagen ha synpunkter på ideologiska slalomsvängar i andra partier? Jag tycker att frågan är berättigad eftersom samma parti är regeringsbärare, och därför är frågan av allmänt intresse. Har denna spänning inom regeringen skadat arbetet? Om ja, kommer regeringen att vidta åtgärder som underlättar det inre samarbetet till förmån för ett gott arbete för landet?
Fru talman! Jag tror inte alls att det skadar politiken, och framför allt inte landet, att det finns statsråd som har åsikter och deltar i debatten. Det vore förfärligt om det motsatta skulle råda, dvs. med statsråd som låser sig inne. Det är en annan sak att ett parti är så entydigt som möjligt i sitt budskap. Jag tackar så mycket för Elver Jonssons omtanke om partiet, men regeringsarbetet skadar det förvisso inte.
Fru talman! Det styrker min tes att det finns ett spänningsfält mellan regeringen och parlamentet. Det kan vara ett sunt spänningsfält. Men när gruppledaren ur samma parti som bär upp regeringen säger att detta är förvirrande, menar han nog mer än bara för regeringen utan även för allmänheten och rent av oss parlamentariker. Den frågan är inte oberättigad. Visst skall det finnas en debatt. Försvarsministern sade alldeles nyss att det är dags för debatt. Visserligen gällde det ett annat ämne, men det är riktigt. Det är uppfriskande med de ideologiska debatterna både här i kammaren och på andra ställen. Det är livslusten för demokratin. Men det är allvarligt om det finns en rad oförlösta frågor där det blir motsägelsefulla uttalanden. Det gäller hela fältet. Vi kan nämna försvarsbudgeten, EU-frågan, skattesänkningar och t.o.m. bilars vinterdäck. Regeringen har inbördes i dessa frågor haft olika besked. Därför skulle det vara bra om regeringen tar sig samman så att det blir arbetsro. Det skulle vara till gagn för regeringen.
Fru talman! Jag tror inte att det i något läge har handlat om att regeringen har givit olika besked. När regeringen väl har beslutat sig är beskeden entydiga. Men före beslut förekommer det ibland debatt. Vi skall tänka på att vi har så pass högt i tak i vårt parti, och även i den socialdemokratiska regeringen, och att vi inte har en så stark och dominerande ledare som trycker ned oss andra - som vissa hävdar i debatten.
Fru talman! Jag har en fråga till statsrådet Britta Lejon som handlar om utvecklingen av närdemokrati. Mer öppenhet och insyn kan främja utvecklingen av den lokala demokratin. Det är viktigt att förbättra möjligheterna för invånarna att vara med och påverka det politiska skeendet. Jag vet att det pågår en demokratiutredning som skall vara klar senast den 31 december. Sedan 1994 medger kommunallagen fullmäktige att bestämma om en nämnd eller styrelse skall få ha sammanträden öppna för allmänheten, dock med viss inskränkning. I många kommuner i landet har sedan dess förekommit försöksverksamhet med öppna sammanträden. I andra kommuner har den styrande majoriteten avslagit motioner om dylik försöksverksamhet. Har den pågående demokratiutredningen initierat någon form av utvärdering av den försöksverksamhet med öppna nämndsammanträden som äger rum i många kommuner i landet? Det framgår ej direkt av kommittédirektiven om så är fallet.
Fru talman! Demokratiutredningen arbetar, som Ingemar Vänerlöv påpekade, fram till den sista december i år. Utredningen har initierat forskningsinsatser, allmänna utredningsinsatser, uppföljningar och utredningar av de många olika demokratiprojekt och försök som pågår runtom i våra kommuner. Jag är osäker på om man har gått ned på djupet i frågan om öppna nämndsammanträden. I ett av betänkandena som demokratiutredningen har lämnat under året har man tagit upp ett antal olika lokala demokratiprojekt inom ramen för den kommunala lagstiftningen. Det är möjligt att frågan finns med där. Jag är osäker. Jag vet inte heller om man när slutbetänkandet kommer att läggas fram kommer att återkomma i just den frågan. Det återstår att se. En viktig aspekt att överväga inför fortsättningen är nämndsammanträden. Precis som Ingemar Vänerlöv påpekar är öppenhet och aktivt deltagande det som eftersträvas inför framtiden. Svaret är att jag inte vet.
Fru talman! Jag tackar för det svaret. Jag skulle ändå vilja vädja till demokratiministern att noga kontrollera om det görs en utvärdering av dessa försök med öppna nämndsammanträden. Resultatet av en sådan utvärdering kan ge vägledning i hur man skall gå vidare i arbetet med utveckling av den lokala demokratin. Vi är tydligen överens om att det är nödvändigt med mer öppenhet och insyn i den lokala och regionala politiken. Jag är övertygad om att det är ett måste om vi skall få bukt med det i allmänhet växande misstroendet mot politiker - som tyvärr förekommer på sina håll. Om vi inte lyckas med det är jag rädd för att vår demokratis grundvalar i ett längre perspektiv är hotade. Jag hoppas att statsrådet håller med på den punkten.
Fru talman! Självfallet håller jag med om att öppenhet är en av grundförutsättningarna för en demokrati. Jag kommer att i framtiden titta på den nu aktuella frågan om öppna nämndsammanträden eller inte.
Fru talman! Jag skulle vilja ställa en fråga till Ulrica Messing. Livsstilen har förändrats. Arbetena är mer stillasittande. Det är mer stress. I stället för att ta cykeln tar man bilen för att det skall gå snabbare. I stället för att äta i lugn och ro tar man lite snabbmat. Men bilden är inte entydig. I exempelvis Malmö är det stor skillnad mellan stadsdelarna. Det är flera år lägre medellivslängd i de stadsdelar där det finns många arbetslösa invandrare, lågutbildade m.fl., än i de stadsdelar där det finns många höginkomsttagare och högutbildade. Detta visar att folkhälsan håller på att bli en klassfråga. Ulrica Messing?
Fru talman! Det är en oerhört viktig fråga som Hillevi Larsson pekar på. Det är inte bara i Malmö vi kan se det tydliga mönstret med ett klassperspektiv i folkhälsofrågorna. Vi kan se skillnader mellan arbetare och tjänstemän, och vi kan konstatera att både kvinnor, män och barn blir alltmer överviktiga och att vårt nya, moderna samhälle för med sig nya typer av sjukdomar. Vi har ett gemensamt ansvar för att motverka den utvecklingen och vända trenden. Det gemensamma ansvaret handlar om allt från hur vi t.ex. planerar våra skolgårdar för att underlätta för lek och spontana rörelser för barnen. Det handlar om hur vi planerar vår infrastruktur i kommunerna för att underlätta byggandet av cykel och gångbanor. Det handlar om hur vi stimulerar arbetstagare att kopplat till arbetet röra sig och aktivera sig och på så sätt undvika olika typer av förslitningsskador. Det handlar för våra idrottsrörelser om att bejaka lusten till rörelse och idrott hela livet, från det vi är barn till att vi är vuxna. Med hjälp av ett gemensamt samarbete mellan staten, kommunen och idrottsrörelsen kan vi vända utvecklingen och understryka vikten av folkhälsoperspektivet.
Fru talman! Jag tackar så mycket för svaret. Det låter betryggande att regeringen tänker på dessa frågor. Det är viktigt med det förebyggande arbetet, att grundlägga en nyttig livsstil tidigt i livet. Det skulle avlasta sjukvården och omsorgen i framtiden om folkhälsan höjs i alla samhällsgrupper.
Fru talman! Jag vill också vända mig till Ulrica Messing, och min fråga anknyter lite till den förra frågan om folkhälsa. Jag har läst en SCB-undersökning om svenska ungdomars idrottsvanor och motionsvanor, och det visar sig att barn i familjer som har sämre ekonomi väljer bort idrotten i högre grad än andra. Framför allt flickorna slutar att idrotta. Mot bakgrund av att idrottsutövandet i skolan blir allt mindre tycker jag att det är väldigt alarmerande.
Fru talman! Först vill jag tala om för riksdagens ledamöter, om de inte redan vet det, att svenska folket är väldigt aktivt inom idrotten. Hälften av alla som bor i vårt land mellan 7 och 70 år är medlemmar i en idrottsförening. Jag tror att vi kan göra flera saker för att bejaka och bevara lusten till idrott, precis som Hillevi Larsson och jag var inne på. Nu har vi utökat antalet idrottstimmar i skolan; vi har lagt tillbaka de timmar som togs därifrån tidigare. Ett av syftena med det statsbidrag som varje år delas ut till Riksidrottsförbundet, som handlar om i runda tal en halv miljard kronor, är att bevaka bredden inom idrotten. Vi vet att det i dag är ganska stora skillnader mellan de olika idrottsförbundens förutsättningar att bedriva idrott. En del av idrottsförbunden har lättare än andra att få sponsorer vid sidan av kommunbidragen och statsbidragen. Jag har som statsråd svårt att påverka det, men jag vill säga att ett av syftena med statsbidraget är att jämna ut olikheterna och att slå vakt om bredden.

Fru talman! Vi delar uppfattningen att idrottsrörelsen, precis som andra folkrörelser i vårt samhälle, har ett stort ansvar för att se till att killar och tjejer, kvinnor och män och människor med olika etnisk bakgrund har samma förutsättningar att utöva idrott. Många idrottsförbund är duktiga på att vara en mötesplats både för kvinnor och män, killar och tjejer, och för barn med en annan etnisk bakgrund. Jag vill att de skall fortsätta att vara det. Vi måste samarbeta mellan kommunerna, staten och idrotten för att öka de möjligheterna. Jag kommer nästa tisdag att presentera regeringens förslag till en ny idrottspolitik inför 2000-talet. I den propositionen återkommer jag med en rad konkreta förslag som vi menar är viktiga för att idrotten skall vara en framtidsfråga och för att idrotten inte skall vara en klassfråga.
Fru talman! Min fråga rör våra familjer, och jag tror att jag skall ställa den till vice statsministern. Jag vet att det egentligen är Maj-Inger Klingvall som har hand om det här. Jag tänker på den dåliga valfrihet som finns inom familjepolitiken i Sverige i dag. Vi har ännu en gång fått en signal om att föräldrar själva inte får bestämma hur de vill ta omsorgen om sina barn, i och med all diskussion om maxtaxa på dagis. Jag skulle vilja fråga om det verkligen är så att det skall komma upprepade förslag från en socialdemokratisk regering som snävar in och underkänner familjernas möjligheter att bestämma hur de vill ordna sin barnomsorg. Det blir ju ännu en gång några som får stora subventioner, och de som väljer att vara hemma med sina barn får noll kronor.

Fru talman! Det här med rättvisa förstår jag inte alls. Att ekonomin inte styr förstår jag inte heller. Det är just ekonomin som styr för väldigt många barnfamiljer i dag, när de vill vara hemma längre tid med sina barn än det finns möjlighet till i dag. Då är det en ekonomisk fråga. Det är bara familjer med de största inkomsterna, med sammanlagt goda inkomster, som klarar av att vara hemma. Det som den socialdemokratiska regeringen gör är att säga att alla barn skall vara på en viss institution om de skall få tillgång till samhällets stöd. Det är därför som vi kristdemokrater upprepade gånger här i kammaren har sagt att vi inte accepterar att staten bestämmer hur familjerna ordnar sin barnomsorg, utan det skall familjerna göra själva därför att de är bäst på det. Alla barn är inte lika. Det här är en väldigt viktig fråga, om svenska föräldrar någon gång skall bli myndigförklarade. Skall de bli det?

Fru talman! Jag kan hålla med Ingegerd Wärnersson i den delen att det skall finnas en bra barnomsorg i kommunen och en bra möjlighet för dem som vill lämna sina barn. Jag tycker också att de olika kooperativ och privata alternativ som har vuxit fram är jättebra. Men varför kan inte valfriheten sträcka sig även till föräldrar som inser att det vore bäst för barnet om man kunde vara hemma längre tid och det skulle passa bäst i familjestrukturen? De får noll kronor av de medel som finns för barnomsorgen. Det är det som jag vill åt. Samtidigt har man inte rätt att vara tjänstledig mer än 18 månader, medan jag tycker att man borde ha rätt att vara tjänstledig åtminstone tre år. Det kan inte vara så att man skall vara beroende av välvillighet från arbetsgivaren. Barn är det absolut viktigaste vi har att ta hand om i samhället, och de måste få individuella förutsättningar.